Fru talman! Maggi Mikaelsson säger att ett hållbart jordbruk inte bedrivs inom EU. Jag uppfattar att hon menar att det är på samma sätt i Sverige. Hon går till frontalangrepp mot det jordbruk som vi i Sverige normalt kallar för konventionellt jordbruk. Där har det skett väldigt mycket under de senaste 30 åren. En oerhörd utveckling i miljövänlig riktning har skett. Detta är ett faktum. Maggi Mikaelsson, det fanns en tid i Sverige då ett hållbart jordbruk inte bedrevs och då marken utarmades och människor började svälta. Man fick utvandra till Amerika och vissa andra länder. Den tiden vill vi inte ha tillbaka. Jag tror inte heller att det blir så. Den ensidiga och hårda inställning mot den positiva utveckling som skett tycker jag dock är hotfull, mot bakgrund av det jordbruk som vi i dag har i Maggi Mikaelsson säger också att moderaterna föreslår minskade skatter och avgifter men vill gärna ha höjda bidrag och stöd. Det är fullkomligt felaktigt. Nog borde Maggi Mikaelsson som så länge suttit i riksdagen veta att det som hon kallar bidrag och stöd, exempelvis från EU, är en ersättning för sänkta priser. Det är ju på grund av EU:s jordbrukspolitik som vi har den ordningen. Det är orimligt att begära att en näringsgren skall producera till priser som ligger under de verkliga produktionskostnaderna. Därför har man det här systemet. Vi vill förändra det. Vi politiker i Sveriges riksdag kan inte påverka producentpriserna. Däremot kan vi påverka kostnaderna för jordbruket i Sverige. Det är det som vi moderater hävdar är så viktigt.
Fru talman! Jag har inte gått till frontalangrepp mot det konventionella jordbruket. Inte heller har jag sagt någonting om den utveckling som har varit. I stället delar jag uppfattningen att det har skett väldigt mycket inom jordbruket. Likafullt är ett konventionellt jordbruk, som det i dag bedrivs, inte uthålligt på lång sikt. Man använder ändliga naturresurser och man använder ett system och en modell som långsiktigt utarmar jorden. Så är det. Men inte heller Ingvar Eriksson kan ändra på det. Det är positivt att det sker en utveckling inom det svenska jordbruket. Det har skett en utveckling tack vare att jordbrukarna själva har insett att det är nödvändigt men också på grund av de krav som bl.a. riksdagen och regeringen har ställt på en ökad inriktning på minskad användning av bekämpningsmedel etc. Frågan om konkurrenskraften är både viktig och intressant. Men det som jag kanske tycker är intressantast är den diskussion som i dag börjar växa fram, också inom jordbruket. Man säger: Vi klarar inte av de hårda reglerna i Sverige. Vi klarar inte dieselskatten, miljökraven och djurskyddskraven. Vi får ju därmed sämre konkurrenskraft. På vilket sätt tycker Ingvar Eriksson att vi skall konkurrera med jordbruket inom övriga EU?
Fru talman! Å ena sidan säger Maggi Mikaelsson att utvecklingen är positiv. Å andra sidan målar hon upp en väldigt mörk bild av utvecklingen. Men man konstatera att de erfarenheter som gjorts leder till att det konventionella jordbruket går i miljövänligare riktning. Det är inte fel att ge jorden vad växten behöver för att producera allsidiga och bra livsmedel. Det är vad det är fråga om. Annars blir det en utarmning. Det finns olika metoder - konventionella och ekologiska. Men skulle vi hastigt gå över till ett ekologiskt jordbruk i alla avseenden skulle det bli väldigt stora problem. Det är bättre också ur miljösynpunkt att man satsar, som vi moderater, på att det konventionella jordbruket skall bli miljövänligare. När det gäller konkurrens på lika villkor är det en självklarhet att vi kan konkurrera först den dag då vi får ungefär samma kostnader som andra. Men Maggi Mikaelsson har väl inget intresse av att sänka kostnaderna för svenska jordbruket. Det framgick klart av hennes inlägg.
Fru talman! Vänsterpartiet har faktiskt motionerat om ett stöd för det konventionella jordbruket för en omställning i miljövänlig riktning därför att det är viktigt, det har jag sagt i flera debatter. Eftersom 95 % av jordbruket i dag är konventionellt är det där man måste satsa väldigt mycket. Där finns det inga delade meningar, så påstå inte någonting annat! Även om det inte är fel att ge växten vad växten behöver är det inte långsiktigt hållbart om man skall använda importerade råvaror, ändliga resurser och ha ökade transporter för att klara av att ge växten vad den behöver. Vi måste försöka nå ett jordbruk som mindre förbrukar sådana ändliga resurser. Slutligen om konkurrenskraft. Jag tycker att det är viktigt att diskutera den frågan, men frågan är vad man menar med konkurrenskraft. Hur skall man t.ex. kunna konkurrera med klimat? Det kommer vi aldrig att kunna göra. Vi kommer aldrig att kunna få två skördar i t.ex. mitt hemlän. Vi kommer aldrig att kunna ändra jordens gång runt solen. Det man behöver diskutera är en ökad regional produktion, att börja diskutera vad det är vi skall konkurrera med. Att producera bra och säkra livsmedel är viktigt, men att producera dem för att sedan transportera dem kors och tvärs och konkurrera med livsmedelproducerare i någon annan ände av det EU som vi nu är med i tycker jag inte är målet med jordbrukspolitiken.

Fru talman! Vi har framför oss ett betänkande som handlar om mycket. Precis som Maggi Mikaelsson sade hade det kanske varit lämpligt att dela upp debatten. Jag tänker börja med fisket och säga att det vi i våra motioner framför allt har skrivit om handlar om laxfisket. Den frågan har diskuterats mycket i den här kammaren. Sverige bedriver i dag laxfiske ute i Östersjön på uppväxtplatserna trots att all kunskap säger att det inte är så man skall bedriva ett långsiktigt ekologiskt hållbart fiske. Här sker alltså ett fiske när fisken är liten. Man använder dieselolja på båtarna för att ta den i land i stället för att vänta tills laxen har vuxit klart och själv går upp till kusten där man kan ta upp den. Då får man större fiskar, och man slipper vara ute till havs och använda mycket dieselolja. Det vi framför allt kan göra är att bedriva ett fiske på den odlade laxen, inte som i dag på ett blandat bestånd och framför allt på den vilda laxen, som i dag utgör 7-10 % av den totala laxförekomsten och som riskerar att försvinna. Det här är mycket allvarligt, men jag kan ändå se en viss ljusning i det mörka läget därför att det börjar finnas en större acceptans i riksdagen i dag för att vi måste ändra laxfisket. Vi kan se att alltmer av fisket flyttas upp till kusten, vilket är mycket positivt, eftersom man där bara kan fiska odlad lax, inte den vilda. Det börjar finnas en liten acceptans för att man kritiserar drivgarnsfisket. Sverige har drivit en fråga som är mycket märklig. Sverige har nämligen, trots den FN-konvention från 1991 som säger att man inte skall ha längre än 2 1⁄2 kilometer drivgarn, ändå drivit på och fått ett undantag för Östersjön. Det innebär att vi kan ha 21 kilometer drivgarn per båt. I FN konventionen sägs att man kan acceptera detta om de långa drivgarnen inte utgör ett ekologiskt hot. Men det gör de i Östersjön. Dels hotar de naturligtvis den vilda laxen eftersom fisket sker på uppväxtområdena på ett blandat bestånd, dels vet vi att vi har tumlaren i Östersjön som är ekologiskt unik här och som fastnar i drivgarnen. Tyvärr försvagades den vid det senaste utskottssammanträdet, men det känns ändå som att det börjar finnas en liten öppning i den här frågan. Egentligen borde FN-resolutionen också gälla Östersjön. Det skulle innebära att det blir väldigt svårt att få lönsamhet på fisket ute i Östersjön på det fria vattnet på blandade bestånd. Det skulle alltså innebära att fisket hamnade där det skall vara, nämligen ut efter kusten där det kan bedrivas utan att hota den vilda laxen. Att vi behöver ett fiske på den odlade laxen är vi helt överens om. Den odlade laxen har många ekologiska fördelar framför den vilda, t.ex. kan man behandla dess yngel med tiamin, vilket gör att den inte samma utsträckning som den vilda faller offer för miljösjukdomen M 74 som drabbar laxyngel och som beror på någon miljöfaktor, vad vet man inte än. Här kan man verkligen visa att man menar allvar med ekologisk hållbarhet. Här finns det möjlighet för Sveriges regering att gå från ord till handling, och det är bråttom. Alla de rådgivande organ som finns både i Fiskerikommissionen och i EU har entydigt sagt att man måste upphöra med fisket på blandade bestånd. Skam till sägandes är det väldigt få länder som bedriver ett fiske på blandade bestånd på uppväxtområdena. Här har Sverige stor anledning att tänka om. När det gäller jordbruket hanteras även här en stor mängd frågor i betänkandet. Jag kommer inte att kunna hinna gå in på allt, utan en del kommer jag att ta upp i anförandet under nästa avsnitt som handlar om budgeten. Sverige ansöker nu om pengar till ett nytt REKO stöd, resurshushållande konventionellt lantbruk. Det är ett mycket viktigt stöd. Det fanns ett förslag i den SOU som föregick miljöstöden, ett förslag som var mycket bra och som hade gjort att vi hade fått ett resurshushållande jordbruk. Tyvärr blev det inte så, utan förslaget avslogs. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord anser vi däremot är dåligt. Det är nämligen förutsättningen för att man skall kunna få det miljöstödet. Det kan bara ges till det konventionella giftjordbruket. Det är alltså ett mycket märkligt stöd. Det innebär att man skall veta hur man hanterar sin sprututrustning. Svenska lantbrukare slår sig ofta för bröstet och säger: Vi är på väg mot ett hållbart lantbruk. Man tycker att sådant borde varje lantbrukare i Sverige kunna i dag. Man skall gå kurser för att lära sig det här. Man skall ha samtliga bekämpningsmedel inlåsta i ett säkert utrymme. Man skall se till att icke längre godkända bekämpningsmedel destrueras. Man skall ha kunskap för att få använda bekämpningsmedel klass 2 L. Det här känns som krav på någonting som jag faktiskt trodde att varje lantbrukare i Sverige kunde. Vad är detta? Inte kan väl riksdagen tro att vi inte kan det här? Uppenbarligen är det här någonting som Centerpartiet och Socialdemokraterna har förhandlat fram, och jag förmodar att LRF också varit med på ett hörn och tittat på det, eftersom man t.o.m. i annonser skryter med att man har direktkontakt med regeringen. Det är alltså 295 miljoner som skall gå till det. Dessutom kan man konstatera att det finns även andra pengar i budgeten, 2 miljoner, för att funktionstesta giftsprutor. Samtidigt vet vi alla att giftjordbruket inte kan få fortgå. Det är en återvändsgränd. Till skillnad från moderaterna är jag övertygad om att det finns en framtid efter detta och att det finns en utveckling av ny teknik även inom jordbrukssektorn. Naturligtvis är det inte så att vi har nått ett slags optimalt tillstånd just nu och att det inte kommer att ske förändringar i framtiden. Naturligtvis kommer även det som i dag anses som självklart att kritiseras hårt i morgon - framför allt eftersom mycket av det som människan gör i dag orsakar så mycket miljöproblem som kommande generationer får ta hand om. Här är det viktigt att bevara de gamla lantraserna. I dag får man stöd för idisslare - inget annat. Samtidigt får hästar, höns, ankor, gäss, kaniner osv. inte stöd. Det gäller också t.ex. grisar. Men det märkliga är att i det som sändes till Bryssel, yrkade man också att hästarna skulle få detta; ardennerhäst, nordsvensk brukshäst och russ. För detta finns det pengar anslagna. Totalt handlar det om När proppen kommer har hästarna försvunnit. Menar man allvar med att man skall bevara lantraserna, så menar vi att alla skall djur bevaras. Det kan antingen ges per djurenhet eller till genbanksbesättning. Men att stöd skall utgå till samtliga tycker vi är en självklarhet om man verkligen menar allvar med att det här är viktigt att bevara. Hästarna har alltså diskuterats mycket, och det är beklämmande att de har försvunnit i dag. Jag vet inte riktigt hur man har tänkt sig att använda de pengar som man har ansökt om. Det utgår en del stöd, men inte till själva bevarandearbetet. Det är förvånande att vi i Miljöpartiet inte har fått stöd för de här motionerna eftersom det finns andra partier som tidigare har sagt sig vara intresserade av detta. Men det här kanske också är en uppgörelse som jag inte riktigt vet hur den ser ut i slutändan. Det finns all anledning att oroa sig för framtiden. Det finns en stor risk att förbjudna bekämpningsmedel kommer att bli tillåtna igen. Bland de tre som just nu testas märks särskild två, med beteckningarna aldicarb och paraquat. Det ena har varit förbjudet sedan 1991, det andra sedan 1983. Båda föreslås bli godkända. Det innebär att vi kan få tillbaka många av de bekämpningsmedel som vi tidigare har haft och som vi i dag börjar finna i vårt dricksvatten. Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Aldicarb var ett medel som förbjöds på grund av hög akut giftighet. Det var ett jorddesinfektionsmedel. Paraquat var ett ogräsmedel som var så giftigt att man ansåg att ingen människa skulle hantera det. Ändå föreslås de bli godkända. I det här betänkandet talas det mycket om ekologisk hållbarhet. I begreppet ekologisk hållbarhet måste det också finnas en möjlighet för ett framtida jordbruk. Därför har vi föreslagit att man faktiskt skall titta på en avvecklingsplan för det konventionella lantbruket, dvs. för giftjordbruket. Och vi gör det inte utifrån annat än kunskap. Tittar vi på vad som händer i det svenska lantbruket i dag, ser vi att de bekämpningsmedel som används, framför allt insektsbekämpningsmedel och ogräsbekämpningsmedel, totalt slår sönder den biologiska mångfald vi har haft i det öppna jordbrukslandskapet. Den tysta vår som Rachel Carson skrev om på 60-talet - det handlade om DDT-preparaten - är här nu. Den nedgång som vi har nu när det gäller de arter som finns i jordbrukslandskapet är mycket större än den som Rachel Carson beskrev. Det är svårt att titta på alla insekter och göra sådana studier, men det är lätt att titta på dem som lever på insekter, alltså fåglar. Där kan vi se att tofsvipa har gått ned med 48 %. Sånglärka har gått ned med 27 %. I England har man gjort en studie som verkligen tittar specifikt på jordbrukslandskapet. I den kan vi se att siffrorna är lika höga. Där vet man också när det här börjar. Det börjar när vi får de här nya bekämpningsmedlen, de som brukar kallas för lågdospreparat men som borde kallas för höggiftspreparat. Jag menar att man inte kan prata om ett långsiktigt hållbart lantbruk om vi håller på att skapa en odlingsöken. Det är inte långsiktigt hållbart, för i den långsiktiga hållbarheten måste också ingå att den biologiska mångfalden inte slås ut. Jag kommer som Maggi Mikaelsson att be att få några minuter av mitt nästa anförande till det här anförandet. Ja, det är de faktiskt. Och det finns en ekologisk teknik framtagen. Här har det skett en stor utveckling de sista åren. Det är faktiskt också lönsammare i dag att odla ekologiskt än att odla konventionellt. Tekniken är framtagen. Det handlar inte alls om att gå tillbaka till det jordbruk som vi hade i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet. Här har man lärt sig mer. Det är det som är det intressanta med teknik och utveckling; man kan lära sig nya saker. Uppenbarligen existerar inte sådana möjligheter i moderaternas värld, men i verkligheten är det så. Den minskning i spannmålsskördar som man hade räknat med skulle bli 20 % blev i stället 7 %. Men eftersom man inte har utgifter för bekämpningsmedel och handelsgödsel, och eftersom man har ekostödet och får ett mervärde för produkten, är det mer lönsamt att odla ekologiskt. Det är intressant att se på många av dem som i dag går över till ekologisk odling. Det är fel att producera mat som innehåller små mängder av bekämpningsmedel. Men när man också upptäcker att det finns en stor efterfrågan, större än vad marknaden kan mätta i dag, går man över till detta. När nu de här möjligheterna existerar, är det ju konstigt om vi i Sverige inte skall välja den bästa möjliga tekniken. Den är möjlig. Den är ekonomiskt lönsammast. Den gör att vi slipper slå ut den biologiska mångfalden och få restsubstanser i jordbruket. Det finns möjligheter i dag. Låt oss utnyttja dem. Gentekniken som den utvecklas nu är anpassad till kemikaliejordbruket. Man ser till att grödor är resistenta mot Roundup, ett bekämpningsmedel som faktiskt börjar ifrågasättas mycket, framför allt i Danmark. Där kan man se att man hittar mycket restsubstanser i vatten. Det bryts inte alls ned på det sätt som sägs. Det lagras betydlig längre i jorden. Framför allt slår det ut den biologiska mångfald vi just talade om. Jag skulle önska att vi var fler som verkligen tog de här varningssignalerna på allvar. Hade vi haft en minister här hade jag velat ställa två frågor till den ministern. Jag får väl göra det till Sinikka Bohlin i dag. Hur tänker regeringen hantera det faktum att det jordbruk vi i dag har gör att den biologiska mångfalden så drastiskt minskar? Hur ser den strategi ut som skall göra att vi kan stoppa den här utvecklingen? Den andra frågan är: Hur tänker sig regeringen att driva fiskefrågorna i framtiden? Kommer man att börja driva att vi bara skall fiska med 2 1⁄2 kilometer drivgarn i Östersjön? Det är några av de frågor som jag skulle vilja ha svar på. Mycket av det som vi har diskuterat här kommer också upp i nästa debatt. För tids vinnande kommer jag att yrka bifall till reservationerna 19, 24, 26 och 33. Men vi står naturligtvis bakom samtliga de reservationer som Miljöpartiet har skrivit under.

Fru talman! Gudrun Lindvall säger att hon vill skära ned och förändra de här miljöstöden. Hon vill inte satsa på fortbildning för den svenske bonden. Det är vad hon står här och säger. Vi vet ju att det sker och snabb och ständig utveckling i rätt riktning, Gudrun Lindvall. Men ni vill inte satsa på den utvecklingen. Jag konstaterar detta. I reservationen angående avveckling av det konventionella jordbruket och djurhållningen i Sverige anförs att den konventionella odlingen och djurhållningen drar med sig stora folkhälsoproblem och samhällsekonomiska kostnader. Jag skulle vilja ha mer fakta och bevis från Gudrun Lindvall. Detta är ett påhopp på Livsmedelsverket och på alla de krafter i Sverige som arbetar med livsmedel. Det är ett angrepp som inte får stå oemotsagt. Menar Miljöpartiet att den här avvecklingsplanen för det konventionella jordbruket skulle lösa problemen i Sverige? Jag tror att det blir väldigt stora problem. Gudrun Lindvall borde fråga de vanliga lantbrukarna. Då får hon säkert ett svar. Det är inte så att det skulle vara lönsammare med ett ekologiskt jordbruk. Det kan vara det i vissa fall. Det beror på produktionsinriktningen. Det finns goda möjligheter om man bedriver mjölkproduktion exempelvis. Men det är den enskilde bonden som får avgöra detta själv. Vi moderater är öppna för utveckling, forskning och för att satsa på framtiden så att vi går i en miljövänlig riktning, men vi vill vara realistiska.
Fru talman! Det är självklart att kemikaliejordbruket och den kemikaliehantering vi har i övrigt i samhället skapar hälsoproblem. Enligt FN är cancer den andra vanligaste dödsorsaken i världen i dag. Det anses bero på kemikaliejordbruket. Man börjar också alltmer ifrågasätta de gränsvärden som finns för maten. Vad tål egentligen små barn? Kadmium finns i dessa medel. Nu börjar man starkt ifrågasätta om de gränsvärden som finns verkligen är riktiga. Nu börjar man tro att dessa gränsvärden borde vara betydligt lägre för barn. Visst är det så att det finns hälsoproblem på grund av det kemiska jordbruket. Allergierna ökar ju också dramatiskt i västvärlden där vi har det här jordbruket. Vi har en mängd miljöproblem som naturligtvis kostar i slutändan. Det är ingenting man kan förneka, Ingvar Eriksson. Det är bara så. Det är intressant att höra att moderaterna är intresserade av forskning. Det finns alltfler forskningsresultat som just pekar på att det är mer lönsamt att odla ekologiskt. Vi har tekniken i dag. Det är inte bara djurbönder som lägger om. Det har snarare varit tvärtom. Det har faktiskt varit rena växtodlare som har börjat att lägga om. Det är därför vi har ganska mycket åker omlagd. Men vi har haft förvånansvärt litet djurhållning omlagd. Det är lättare att lägga om åkermark. Där vet man precis hur man skall göra. Man får inte speciellt stora problem. En stor bonde som nu har lagt om säger att den tid han tidigare tillbringade på traktor för att sprida gifter kan han lika gärna använda till att gå ut och rycka upp tistlarna för hand. Vi har tekniken och vi har kunskapen. Då är det naturligtvis intressant att ta vara på den. I nästa debatt kan jag ta upp vad vi vill satsa på i stället för REKO-stödet. Men det handlar bl.a. om ett rennäringsstöd och ett stöd till ekologisk äggproduktion. Det börjar fattas pengar för många av de miljöstöd som finns i dag. Vi tycker att man bör förstärka dem i stället för att införa ett REKO-stöd som vi anser är ett allmänt stöd till alla konventionella odlare.
Fru talman! Gudrun Lindvall säger att det är väldigt allvarligt med det s.k. giftjordbruket. Det är ett oförskämt påstående att kalla det konventionella jordbruket för ett giftjordbruk. Vi har ju en utveckling som går stadigt mot mindre användning av gifter. Vi har en utveckling som innebär att man ökar användningen av biologiska bekämpningsmedel. Vi vet att ekologisk odling också kan medföra problem. Det finns även urlakningsproblem med det ekologiska jordbruket. Vi vet också att det ekologiska jordbruket kan drabbas av stora förluster vid sjukdomsangrepp och liknande. Det är faktiskt i många fall en uppoffring för de lantbrukare som satsar på denna typ av jordbruk. Men trots det är vi moderater positiva till att den enskilde bonden själv skall få välja. Vi är för mångfald. Om det är så som Gudrun Lindvall säger, att det ekologiska jordbruket är både lönsammare och bättre på alla sätt, kommer givetvis denna odlingsform att öka kraftigt i framtiden. Det har vi ingenting emot. Men det måste ske i den takt som det är möjligt att klara konkurrensen, försörjningstryggheten osv. Det är uppenbarligen så att forskning och utveckling har lett till framsteg för det svenska lantbruket. Det gäller både på den konventionella sidan och på den ekologiska sidan. Vi moderater är beredda att satsa på båda. Men vi är som sagt realistiska, och jag tycker att Gudrun Lindvall är motsatsen.
Fru talman! Det här handlar naturligtvis om vilken acceptans man har för gifter. Jag är yngre än Ingvar Eriksson och har vuxit i en annan tid där gifter kallas gifter. Har man själv hanterat gifterna vill man kanske inte se allvaret med dem. Men sedan vi i allt större utsträckning har börjat använda gifter, framför allt de s.k. lågdospreparaten som jag vill kalla höggiftspreparaten, har vi fått den effekten att insekter, ogräs, dvs. mångfalden i floran, och fåglar faktiskt håller på att försvinna. Då borde vi ju fundera litet grand. Om de gifter som vi sprider är så giftiga att hela den biologiska mångfalden slås ut i odlingslandskapet, skall det då inte leda till någon eftertanke? Skall vi inte då börja fundera på hur det kan komma sig att om man odlar ekologiskt några år börjar man få tillbaks detta? Gifter är gifter. Det är bara så. Nu har vi en möjlighet att lägga om lantbruket och behålla den biologiska mångfald som vi anser att vi vill ha. Vi har en möjlighet att ha öppna landskap som inte blir odlingsöknar. Att då inte ta den möjligheten är mycket märkligt. Naturligtvis anser vi i Miljöpartiet att vi skall använda ekonomiska styrmedel. Vi skall påverka så att lantbruket lägger om till ekologisk odling. Det är kanske det som skiljer moderater och miljöpartister. Vi anser att det är bra att bönder själva får bestämma, men vi anser också att det finns någonting som heter politik där vi skall påverka utvecklingen. Vi anser nämligen att politik är att driva utvecklingen framåt. Här finns det goda möjligheter att genom ekonomiska styrmedel och på andra sätt, t.ex. genom bidrag till ekologiskt lantbruk, se till att vi får en omläggning så att vi slipper gifterna i framtiden. Då kan vi återfå den biologiska mångfalden och få ett jordbruk som är ekologiskt långsiktigt hållbart. Det naturliga steget och LRF har varit överens om att dagens konventionella jordbruk inte är ekologiskt långsiktigt hållbart. Varför skall vi då ha kvar det?
Fru talman! Jag reagerar mot Gudrun Lindvalls sätt att här i debatten försöka ta heder och ära av hårt jobbande svenska jordbrukare. Hon talar om att de bär sig väldigt galet åt. Det är ju inte så. Vi har ett jordbruk i Sverige som baserar sig på en rimlig ekologisk grund. Vi använder betydligt mindre gifter och gödningsmedel än vad man gör i jordbruk på andra håll. Det är i och för sig inte automatiskt ett försvar och klartecken på att det är okej. Men inriktningen är att klara både den biologiska mångfalden och miljön. Sedan säger Gudrun Lindvall att det är lönsamt med ekologiskt jordbruk. Jag tror faktiskt att det är det. Det är det bl.a. tack vare att vi har lagt in ett ordentligt stöd till ekologiskt jordbruk i det miljöstöd vi har till jordbruket. Det har vi gjort därför att vi tycker att det är viktigt. Vi har en målsättning som vi vill försöka att nå. Nu har vi i Centerpartiet tyckt att det är rimligt att man utvecklar det här och höjer målsättningen. Men efter allt prat orkar Miljöpartiet inte ens stödja det. Jag håller med Gudrun Lindvall om att dessa hästraser borde ha funnits med också i det slutliga förslaget. Men det var ju inte möjligt att få någon majoritet för det i utskottet. Det är bara att konstatera att det var så. Men vi lyckade ändå med att få en skrivning i det betänkande som vi nu behandlar där det står att i likhet med vad som anförts i motionerna anser utskottet det angeläget att regeringen beaktar situationen för de svenska hästraserna, särskilt ardenner, nordsvensk häst och gotlandsruss. Utskottet förutsätter att regeringen inför budgetåret 1999 verkar för en utvidgning av miljöprogrammet så att även de utrotningshotade hästarna omfattas. Vi kom faktiskt ganska långt, men vi kom inte ända fram.
Fru talman! Jag är förvånad över att Centerpartiet tillsammans med regeringen kan ta fram ett sådant förslag som förslaget om det resurshushållande konventionella lantbruket, där man skall få betalt för att ha en växtnäringsbalans och odlingsplan. Man skall få betalt för att gå en tvåveckorskurs, för att sprututrustningen testas minst vartannat år, för att vid bekämpning använda en dosnyckel osv. Det är för mig obegripligt att odlaren själv inte skall stå för det här. Vi brukar tala om principen PPP, dvs. polluters pay principle. Jag undrar vad som blir kvar i det konventionella lantbruket som lantbrukaren själv skall stå för. Skall han ha bidrag för absolut allt? Kan man komma längre? Skall han ha bidrag till stövlarna också? Det blir ingenting kvar. Vi menar att det finns delar som en verksamhet måste betala. I många andra sammanhang brukar man hävda att jordbruket är som vilken verksamhet som helst, men jag börjar betvivla det. Det är också märkligt att man med det nya REKO Det är oerhört underliga regler. Det här innebär att den som har en areal som är större får mer, medan den som har en liten areal får mindre. Samtidigt kan de göra precis samma sak. Det kostar lika mycket att göra den biologiska bädden som man skall ha när man fyller sprutan eller den fasta plattan. Det är ett mycket konstigt stöd. Jag är förvånad över att Centerpartiet är med på det. När det gäller stöd till lantraserna är det konstigt att regeringen går ned till Bryssel med ett förslag om hästraserna som man sedan avviker från i propositionen. Russ är t.ex. en svensk hästras som har funnits här mycket länge. Det är en hästras som det finns all anledning för oss att bevara. Vi tycker att det är märkligt att vi inte kan få det stödet till den hästrasen. På samma sätt är det med den nordsvenska hästen, som också är en hästras som har funnits mycket länge i Sverige och som borde ha stöd. Har Centern misslyckats i förhandlingarna med Socialdemokraterna, eller vad har hänt?
Fru talman! Gudrun Lindvall påstår att bonden skulle få betalt för olika saker, men det är inte så. Gudrun Lindvall vänder på saker och ting. Det som hon räknar upp är sådant som det förutsätts att man skall ha gjort för att över huvud taget få stödet. Det är alltså ett krav för att man skall få detta miljöstöd. Det är en helt annan sak än att man får betalt för de olika sakerna. Det skulle ju vara helt tokigt om man fick detta miljöstöd utan att ta dessa hänsyn. Det kan knappast vara det som Gudrun Lindvall menar. När det gäller hästraserna delar jag Gudrun Lindvalls uppfattning att det är konstigt att regeringen har betett sig på det här sättet. Men det är en sak för sig. Vi har också motionerat om att de borde ha fått pengar i budgeten, men det var inte möjligt att få majoritet för det i utskottet, och därmed inte heller i riksdagen. Men vi kom ganska långt i arbetet med att lösa frågan, genom att vi enades om en skrivning där regeringen får i uppdrag att klara det här till 1999. Det ser jag fram mot.
Fru talman! Det är uppenbarligen så att Centern när det gäller hästraserna har misslyckats i samarbetet med regeringen. Vi får acceptera att man ibland misslyckas, men detta är trots allt ett stort misslyckande. Det är dessutom ganska litet pengar. Jag har väldigt svårt att förstå varför Centern inte kunde hämta hem den här frågan tillsammans med regeringen. När det gäller gifthanteringen uttrycker Centern ibland ett intresse för ett ekologiskt lantbruk. Samtidigt håller man det konventionella lantbruket mycket om ryggen. Jag har svårt att förstå motivet när man då säger att vi i Sverige använder mindre gifter än i andra länder. Om vi skall sänka kraven kan vi se på USA, där man hanterar både djur och mark på ett annat sätt än i EU. Om det är konkurrensneutralitet att sänka kraven och anpassa dem till den som har lägst krav går vi en mycket dyster framtid till mötes. När det gäller gifthanteringen i Sverige måste man också ta hänsyn till att det naturligtvis är speciellt att hantera gifter i ett kallt område. Den nedbrytningstid som ibland står angiven för dessa preparat förutsätter nämligen en varm jord. När man nu börjar titta på Roundup ser man att det inte alls bryts ned så som det är sagt. Många gånger beror det på att man använder det på hösten och att det då är för låg jordtemperatur. Ämnet ampa, som är nedbrytningsprodukten av Roundup, eller av glyfosatet, blir då kvar och rinner ned i vatten. I Danmark hittar man det här både i ytvatten och i grundvatten, och även i Sverige börjar man hitta nedbrytningsprodukten av Roundup. Gifter som används i jordbruket skall kallas för gifter. Vi har inte minskat gifthanteringen. Snarare har vi fått giftigare preparat. Därför behöver vi sprida ut mindre mängder. Men det körs fortfarande lika många rundor på åkern. Den enda möjligheten att komma till rätta med det här är naturligtvis att höja skatterna på bekämpningsmedel och näringsämnen och se till att de används så effektivt som möjligt. Det vi vill är att de skall bort på sikt. Gifter är gifter, och gifter hör inte hemma i ett ekologiskt hållbart samhälle.

Fru talman! Det är roligt att jordbruksutskottet bland alla yrkanden har fastnat för att tillstyrka en kristdemokratisk motion om att säkerställa resurser för kalkning. På den här punkten är jag givetvis nöjd med utskottets betänkande. Kalkning och åtgärder för att minska övergödning av sjöar är en typ av åtgärder som måste fortgå i oförminskad utsträckning. Neddragningen av anslaget till kalkningsåtgärder har varit oacceptabel. I stället bör nu kalkningsverksamheten öka för att återställa skador i sjöar med viss påverkan som i dag inte kalkas. Försurning och övergödning är i dag det största hotet mot den biologiska mångfalden i dessa ekosystem. Det är därför glädjande att utskottet genom att tillstyrka en kristdemokratisk motion nu tydligt lägger fast nödvändigheten av att säkerställa resurser för fortsatt kalkning. Det är också väldigt positivt att detta sedan fullföljs i budgetbetänkandet, som vi skall behandla senare i dag, genom att det tillförs ytterligare resurser. Fru talman! Strax innan budgetpropositionen presenterades i september lade regeringen fram den särskilda propositionen om hållbart fiske och jordbruk. Regeringens arbetsmetodik att lägga fram omfattande särpropositioner samtidigt med budgetpropositionen är inte speciellt lyckat, eftersom man måste upprepa sig i de olika motionerna för att få någorlunda helhet i politiken. Jag hoppas att man undviker det i fortsättningen. Förhoppningsvis kommer inte denna regering att lägga fram någon liknande budgetproposition, utan det kommer att finnas en annan majoritet vid nästa tillfälle. Jag hoppas att den majoriteten också undviker den här typen av olycklig arbetsbelastning. Jag väljer att här och nu ta den principiella debatten om jordbrukspolitiken, för att sedan i fråga om budgetbetänkandet mer direkt gå på budgetfrågorna. Jag vill börja med att upprepa något av vad Kristdemokraternas representant sade i jordbruksdebatten i oktober. För framtiden måste slås fast att fortsatt jordbruksproduktion i Sverige såväl som i övriga EU länder är en nödvändighet. Nationellt gäller det såväl för att målsättningen om att hela Sverige skall leva skall kunna uppnås som att vi har en fortsatt inhemsk livsmedelsförsörjning. Ur ett globalt perspektiv är det långsiktigt nödvändigt att åkermarken i Sverige och Europa finns tillgänglig för livsmedelsproduktion. Därför är det också nödvändigt att miljöaspekter vägs in vid en kommande reformering av jordbrukspolitiken så att en övergång till miljövänliga och mer ekologiska brukningsmetoder främjas. Detta kräver också bibehållen åkermark, eftersom en minskad intensitet i jordbruksproduktionen måste kunna kompenseras med produktion på mer åkermark. Fru talman! Jag lyssnade på replikskiftena mellan Lindvall säger att det här handlar om politik och att vi skall driva utvecklingen. Det är riktigt - det är vår uppfattning. Vi skall ha en ökad ekologisk produktion, och vi skall ha mer av miljövänlighet i jordbruksproduktionen. Problemet är att om Gudrun Lindvalls och Miljöpartiets politik, och den teknik som de framför sin politik med, skulle få ökat genomslag kommer inte denna omställning. Jag törs säga att när man använder den typ av överord som Miljöpartiet använder blir man jordbruksnäringens dödgrävare. Miljöpartiet måste inse att en förutsättning för att vi skall ha ett hållbart jordbruk är att vi har denna produktion över huvud taget. Då kan man inte lägga fram förslag om att vi skall avveckla jordbruket i praktiken. Det är en oseriös hållning, och den skadar den hållning som de seriösa jordbruksdebattörerna har, som menar att vi skall ha en mer miljövänlig inriktning på jordbruket och att vi skall ha en omställning till mer ekologisk produktion. Men Gudrun Lindvalls agerande försvårar den linjen. Fru talman! Det går att producera tillräckligt med livsmedel för en växande världsbefolkning. Förvaltarskapstanken måste dock vara vägledande och kortsiktiga vinstintressen - som drivit fram odlingssystem som sugit ur jordens bördighet och orsakat jorderosion - måste ersättas med långsiktigt hållbara brukningsmetoder. Ett uthålligt och hållbart jordbrukssystem bygger på ett kretslopp av näringsämnen och att organiskt material binder samman markmineralen. Detta gör att man tar till vara det naturen ger och förhindrar jorderosion. En central fråga för EU måste vara att aktivt bidra till fattigdomsbekämpning och ökad livsmedelssäkerhet i tredje världen. Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU - CAP - kan vara ett instrument i detta arbete. EU måste också inom övriga internationella forum, såsom WTO, Världsbanken och IMF, medverka till att ta fram en övergripande strategi för hur de fattigaste ländernas inflytande skall stärkas. En omställning av det europeiska jordbruket till mer miljövänliga brukningsmetoder och ekologisk produktion innebär ett minskat tärande på ändliga resurser och är nödvändig också för solidariteten med tredje världen. EU skall enligt vår uppfattning bistå u-länder med en uppbyggnad och en utveckling av ekologisk produktion. Detta handlar i högsta grad om hållbart jordbruk. Såvitt jag förstår förbereder nu regeringen en proposition angående reformeringen av den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken. Jag hoppas att regeringen i förberedelsearbetet inför denna proposition förmår att lämna sin gentemot jordbruksnäringen ibland något fientliga hållning - detta sagt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ett regeringsförslag bör rimligtvis inte vila på den smala majoritet som står bakom utredningen om reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs. Komicap, utan mer ta fasta på de reservationer som finns bl.a. från oss kristdemokrater. Regeringens hittills redovisade strävan att genom en radikal förändring av CAP avhända Sverige och Europa stora delar av åkermarken kan inte vara en långsiktigt hållbar politik. Det är det vi diskuterar i dag. Vi skall ha en hållbar politik på jordbruksområdet. Det kan inte vara långsiktigt hållbart att avhända oss denna mark, inte minst mot bakgrund av den växande världsbefolkningen. Den starka befolkningstillväxten innebär att odlingsbar åkermark redan om några årtionden kan vara en bristvara. Därtill kan läggas verkningarna av en tilltagande växthuseffekt, som Lennart Brunander nämnde, problem med jordförstöring och sinande vattentillgångar. Man förvaltar inte den globala resurs som åkermarken utgör på ett riktigt sätt genom att föra en politik som leder till dess avveckling. Också fortsättningsvis skall åker och betesmarker ses som en resurs i livsmedelsproduktionens tjänst. Att EU har en gemensam jordbrukspolitik visar på ett tydligt sätt betydelsen av livsmedelsproduktionen. Det är också helt nödvändigt att lika villkor gäller för jordbrukare inom EU-området. En harmonisering av avgifter och skatter på jordbruksområdet är nödvändig för att svenska jordbrukare skall kunna konkurrera med andra EU-länder på lika villkor. Det är bra att Gunnar Björk nu genom sin utredning tydliggjort problemet och anvisat lösningar. Därmed är också ett av våra krav uppfyllt, dvs. kravet på en tydlig jämförelse mellan olika länders förutsättningar för att bedriva jordbruk. Det är dock angeläget att riksdagen redan i dag tydligt slår fast vikten av att långsiktiga och stabila spelregler skall gälla för dem som arbetar inom jordbruksnäringen. Därför yrkar jag under mom. 82 bifall till motion Jo230, yrkandena 1 och 7. Jag får påminna om att vi kristdemokrater inte har någon ordinarie ledamot i jordbruksutskottet, varför vi får göra våra yrkanden direkt i kammaren. Därför blir det något fler yrkanden än vad andra gör. Det är vårt sätt att synas ordentligt i debatten. Vad gäller Gunnar Björks utredning kan jag påminna kammaren om att vi kristdemokrater redan tidigare föreslagit en likställighet vad gäller energibeskattningen för jordbruksnäringen och tillverkningsindustrin. Hade riksdagen gått på den linjen tidigare hade situationen varit något bättre för jordbruksnäringen i dag. Det är ett av de förslag som finns i Björks utredning och som jag hoppas att regeringen tar till sig. Ett antal av våra yrkanden berör den framtida jordbrukspolitiken. Jag får anledning att återkomma till detta under våren, eftersom regeringen har aviserat att man då kommer att lägga fast sin politik definitivt inför den fortsatta diskussionen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Jag gör därför inga yrkanden om detta i denna debatt. Jag vill kort säga något om befintliga miljöprogram. Vad gäller delprogrammet om resurshushållande i konventionellt jordbruk bör miljöinsatser ersättas oavsett storleken på berörd areal. Därför stöder jag reservation 25, som fångar upp vårt motionskrav. Miljöstöden till kulturmiljövård och biologisk mångfald skall gagna miljön och ge en rimlig ersättning till dem som brukar sin fastighet på ett naturvårdande sätt. De skall vara enkla och obyråkratiskt utformade. Här har regeringen och Jordbruksverket dessvärre krånglat till regelverket på ett många gånger orimligt sätt. Av den utvärdering som genomförts av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet framgår att regelsystemet varit krångligt. Detta måste nu förändras, så att miljöpoängstöden utgår generellt och på ett enkelt och mer realistiskt sätt. Det handlar också om att få till stånd en förenkling av regelsystemen inom EU, varför jag under mom. 48 Givetvis kvarstår också vårt krav att regeringen måste verka för förändrade regler för ekologisk odling inom EU-länderna för att stimulera denna odling. Jag avstår från att driva frågan till omröstning och hoppas att regeringen ändå kan ta till sig den argumentation som finns i vår motion i denna fråga. Lika viktigt är att arbetet med det nya miljöprogrammet, som skall börja genomföras år 2000, påbörjas omedelbart, så att vi från programperiodens början har ett enkelt, robust system som är lätt att administrera och därmed avsevärt billigare än dagens. Förenklingar kan ske genom att man sammanför och därmed minskar antalet stöd. Utifrån ett grundstöd för vall och bete kan man sedan komplettera med tilläggsstöd för särskilt värdefulla marktyper. Man måste också göra det möjligt att fasa in gamla femåriga miljöstöd i det nya programmet. Att hantera två system blir annars en hopplös uppgift för dem som skall hantera systemen administrativt. Moderaterna har i denna fråga krävt en parlamentarisk beredningsgrupp. Det är möjligt att detta kan sätta fart på det hela, varför vi på denna punkt stöder reservation 27. Fru talman! Jag skall så kort ta upp några fiskefrågor. Ett mål för fiskeripolitiken är att skapa förutsättningar för utveckling av konkurrenskraftiga företag inom fisket och vattenbruket. Näringen är beroende av stabila regler och en långsiktig och ansvarsfull hushållning med fisketillgången, inte minst för att den biologiska mångfalden skall kunna bevaras. Fisket är också en viktig förutsättning för levande kustbygd och skärgård. Detta är några av skälen till att det är nödvändigt att ge goda villkor för fiskenäringen. EU-stödet på fiskets område ges i huvudsak inom ramen för det strukturstöd som kan hänföras till mål Det är också enligt kristdemokraternas uppfattning angeläget att noggrannare undersöka möjligheterna att bättre utnyttja EU:s stöd för landsbygdsutveckling, det s.k. 5b-stödet, för fiskeberoende områden. Det är något defensivt av utskottet att avvisa vår begäran om att regeringen skall aktivera sig i denna fråga med hänvisning till att det är ansökningar som skall ligga till grund för eventuellt stöd. Om man inte får reda på att möjligheten finns lär inte så mycket hända. Därför yrkar jag beträffande mom. 23 bifall till motion Jo14, yrkande 1. Vi har i vår motion också tagit upp frågor som berör bl.a. överfiskningsproblematiken, utveckling av selektiva fångstmetoder och fiskeredskap som lämnar ungfisken kvar och skyddsåtgärder för unika fiskstammar. Jag avser dock inte att begära omröstning om våra yrkanden, eftersom utskottsbetänkandet andas en relativt stor samstämmighet i dessa frågor. Beträffande ersättningsfrågor för skadade fiskeredskap kan jag säga att vårt krav, som framförts i motion Jo401, fångats upp i reservation 15, varför vi vid en eventuell omröstning kommer att stödja densamma. Med detta kan jag säga att jag inte gick över tiden, fru talman, utan sparade in det som andra har dragit över.
Fru talman! Det är mycket intressant att se vilken reaktion det väcker när man säger att man vill avveckla det konventionella lantbruket. Det gäller även partier som kd, som brukar säga att de står för ett ekologiskt lantbruk och tycker att det är viktigt. Jag förstår inte riktigt detta. Måste det, om man stöder ett lantbruk, innebära att man stöder användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel? Det kan väl inte vara det som är själva kärnan i att stödja ett lantbruk. Att vi stöder lantbruket måste naturligtvis innebära att vi vill att det skall finnas möjligheter i Sverige att bedriva ett lantbruk, men formen för lantbruket skall naturligtvis kunna kritiseras. Vi vill självfallet ha ett stöd till lantbruket, så att det kan finnas lantbruk i hela Sverige. Det är fullkomligt självklart. Vi har tidigare motionerat om att öka ekostödet. Vi tycker att det är för lågt och att den formen av lantbruk skall ges ett rejält stöd. Menar verkligen Dan Ericsson att det viktigaste när man stöder lantbruket är att stödja just gifthanteringen? Är det det som är att stödja lantbruket? Jag skulle också vilja höra vad Dan Ericsson anser om genteknik i lantbruket. Vi har i en reservation uttryckt att gentekniken inte hör hemma i ett hållbart lantbruk. Delar Dan Ericsson den uppfattningen? Vi kan se vad som kommer nu. Rapsen kommer med största sannolikhet att bli godkänd i EU och då börja odlas i Sverige. Det är dessutom en gröda som förutom att den är resistent mot bekämpningsmedel också har vilda släktingar, och det finns alltså en stor risk att gener kan spridas till åkerkål. Delar Dan Ericsson min uppfattning att gentekniken inte hör hemma i ett långsiktigt hållbart lantbruk, och kommer kd i så fall att stödja vår reservation 33?
Fru talman! Kristdemokraterna har varit tydliga hela vägen. Vi vill ha en mer miljövänlig produktion i jordbruket, vi stöttar en omläggning till ekologisk produktion, och vi anser att detta är en hållbar jordbruksproduktion. För att kunna få denna omställning måste vi över huvud taget ha ett jordbruk. Rycker man undan förutsättningarna för att bedriva jordbruksverksamhet kan vi inte ens ha den miljövänliga och hållbara jordbruksproduktionen. Gudrun Lindvall och Miljöpartiet jämställer i sin reservation dagens jordbruk med ett "giftjordbruk". Vilken signal är det då man skickar ut till svenska folket? Är det giftiga livsmedel som kommer från den svenska jordbruksnäringen? Det är den signal Gudrun Lindvall skickar ut. Här i kammaren säger hon att den ökade cancerfrekvensen beror på jordbruket. Vad är det för signal Gudrun Lindvall och Miljöpartiet skickar ut? Skall vi inte äta över huvud taget, och vad händer då? Frågan om biotekniken tas upp med anledning av kommande betänkande. Men också i den frågan är det märkligt hur enkelt livet är för Gudrun Lindvall. Det är svart eller vitt, antingen-eller. Det finns inte någon sorts mellanläge, där man kan se att det kan finnas både positiva och negativa delar i detta och att man sedan får väga och pröva vad som är bäst utifrån ett hållbart synsätt och ett förvaltaransvar. Det är inte så enkelt, Gudrun Lindvall. Måla inte alltid allting i svart eller vitt.
Fru talman! När man inom kd talar om att utveckla det ekologiska lantbruket innebär det tydligen inte att det konventionella skall minska i motsvarande del. Vill man utöka det ekologiska lantbruket måste det ju vara bönder som i dag bedriver konventionellt lantbruk som skall gå över till ett ekologiskt lantbruk. Det är precis det vi tar upp i vår motion. Vi anser att den svenska regeringen skall fundera på hur vi skall kunna bidra till att det här går i den riktning vi vill. Hur skall vi kunna se till att vi får former som gör att alltfler konventionella lantbrukare går över till ekologisk produktion? Jag vet inte på vilket sätt det innebär att bara se i svart eller vitt. Vill man öka den ekologiska produktionen måste man ju i motsvarande del minska den konventionella produktionen. Det är ju det som är vitsen med det hela. Jag har svårt att se att det skulle vara att se i svart eller vitt. Jag kan sedan konstatera att kd driver en linje i Gentekniknämnden, där man är mycket restriktiv, mycket negativ och nu också har reserverat sig i fråga om de grödor som nämnden vill godkända. Man anser att kemikalieresistens i grödorna respektive antibiotikagener, som också finns i de här grödorna, inte hör hemma i ett ekologiskt hållbart lantbruk. Jag har förstått att kd inte kommer att stödja den här motionen. Uppenbarligen anser somliga kristdemokrater att gentekniken kan höra hemma i ett ekologiskt hållbart lantbruk. Vi anser inte det. Vi anser liksom ekologiska lantbrukare att gentekniken inte har kommit på grund av att den är efterfrågad av vare sig konsumenter eller lantbrukare. Den har kommit därför att kemikalieindustrin ser en möjlighet att ta fram grödor som ger större vinst. Naturligtvis måste vi tala om att det finns restsubstanser av gifter, kadmium, osv., i maten. Något annat vore väl underligt. Sedan är det vars och ens sak att välja vad man äter. Varför skall människor i dag acceptera att äta sådant som enligt FN-organ innebär en för stor kemikaliebelastning?
Fru talman! Det är tydligen en pedagogiskt alltför stor uppgift att försöka förklara för Gudrun Lindvall hur man kan bedriva politik. Gudrun Lindvall pläderar för en miljövänlig produktion och en ekologisk inriktning, men egentligen undergräver hon förtroendet för detta. Det hon säger gör att man blir blockerad. Man lyssnar över huvud taget inte när Gudrun Lindvall utmålar konventionella jordbrukare som "giftjordbrukare" och säger att svenska jordbruksprodukter är en orsak till cancerfrekvensen. Då lyssnar man inte. Då får vi inte någon seriös diskussion, och det är det vi vill ha. Om vi skall få en övergång till mer miljövänliga metoder och ekologisk produktion gäller det att bygga ett förtroende för detta, se på resultaten och visa att detta är vägen till ett hållbart jordbruk. Det sätt som Miljöpartiet och Gudrun Lindvall driver frågan skapar svårigheter för denna debatt. Gentekniken återigen: Gudrun Lindvall kan inte här förneka att det faktiskt finns positiva aspekter av gentekniken. Jag går inte in precis på jordbruket utan talar om gentekniken generellt. Genom historien har det funnits upptäckter på genteknikområdet som har betytt en del. Det kan inte Gudrun Lindvall förneka. Det är det jag säger - man kan inte måla i bara svart eller vitt. Sedan skall detta hanteras utifrån ett tydligt förvaltaransvar. Vi har tydliga program om detta och tydliga motioner, och de kommer att följas upp i de sammanhang där de behandlas.

Fru talman! Att få ett hållbart fiske och jordbruk handlar om att skapa en långsiktig balans mellan resurser och utnyttjande. Tyvärr, Gudrun Lindvall, kan detta inte ske över en natt. Man kan inte bygga ett hållbart Sverige över en natt, som Miljöpartiet kanske många gånger tror. Jag vill kort beskriva innehållet i det betänkande vi har framför oss som mat, miljö och människor. Det handlar om maten som vi alla behöver, maten som vi fångar i vattnen eller brukar i jordarna. Det handlar om miljön som fisken lever i och grödorna växer i. Det handlar också om människor, vi konsumenter som köper maten men också de människor som fiskar eller odlar. Det handlar om ett gemensamt ansvar, ett åtagande från lokalt till globalt, med alla de mellanregioner som finns i det här arbetet. Låt oss titta på fiskeområdet: Vad vill vi göra, och vad kan vi göra? Om visionen är ett hållbart fiske kan man säga att målen är följande, som också finns som en röd tråd i utskottets betänkande. Det handlar om att utveckla miljömålen, att tillämpa försiktighetsprincipen och att förstärka sektorsansvaret. Det är tre frågor som genomgående finns med i betänkandet. Jag vågar påstå att vi i den här kammaren är överens om de här målen, men när vi börjar hantera medlen brukar vi vanligtvis ro åt alla möjliga håll. Men det är ju egentligen det som är politikens dynamik. Det är nämligen ingen som äger sanningen, fastän det finns några i den här kammaren som tror det. Jag skall kort ta upp det globala perspektivet, eftersom Maggi Mikaelsson var inne på vikten av det globala arbetet inom fisket. De nationella visionerna måste naturligtvis vara desamma som de internationella, globala visionerna. Det finns hotbilder, nämligen överfiskningen och vattenbruket. Det är framför allt inom FN och FAO som vi har möjlighet att fortsätta diskutera de här frågorna, för att även för kommande generationer garantera möjligheten att få näringsrika livsmedel till hyfsade priser. Så är det ju inte i dag. Jag håller alltså med Maggi Mikaelsson i den beskrivning hon gör av problematiken. Som medlemmar i EU delar vi också den gemensamma fiskeripolitiken och dess mål. Några talare har tidigare i debatten nämnt att man skall göra en omprövning av detta till år 2002 för att säkerställa fiskenäringens framtid. Men för mig är det viktigt att vi från Sveriges sida i det fortsatta arbetet även tar upp miljön och konsumenterna, precis på samma sätt som vi gör på jordbrukets område. Det finns all anledning för oss att aktivt delta i det pågående Agenda 2000-arbetet. De stora frågorna är naturligtvis östutvidgningen och jordbruket. Men eftersom diskussionen om strukturfonderna, som t.ex. kristdemokraterna tog upp här, finns med i Agenda 2000 finns det all anledning att vara observant på föreslagna förändringar även på fiskets område. Det kan påverka oss i de fortsatta planeringarna. Jag tyckte att Maggi Mikaelsson sade att det inte fanns något nationellt arbete. Men i Fiskeriverkets aktionsplan för biologisk mångfald ingår utarbetande av långsiktiga skötselplaner för svenskt fiske. Det här måste naturligtvis hänga ihop med det arbete som vi gör inom EU. Det som vi nationellt tror på som långsiktigt hållbart måste också överföras till EU diskussionen för att få acceptans där. Jag förutsätter som arbetsordning att dessa diskussioner kommer tillbaka till denna kammare och att vi då kan diskutera litet mer detaljerat, inte som i dag den långsiktiga planeringen. Jag nämnde tidigare att sektorsansvaret är en förutsättning och ett av våra mål för ett framåtsyftande arbete på fiskets område. Det skall tillämpas i en fortlöpande dialog med miljöns företrädare. Det måste vara sektorns miljöansvar som är grunden för det framtida miljöarbetet. Vad är då sektorn i detta fall? För mig handlar det inte enbart om yrkesfisket, även om det i och för sig är en viktig del i samhället. Det handlar också om fritidsfisket. Om man yrkesfiskar, sportfiskar eller bara fritidsfiskar - drar upp någon abborre eller gädda - har man ett eget miljöansvar. Detta kräver naturligtvis, herr talman, kunskap om miljön och om ekologin men också en fortsatt diskussion om framtida finansieringsmöjligheter. Det här är en fråga som vi har utrett och diskuterat flera gånger, men vi måste låta diskussionen fortsätta även i framtiden. Frågan är naturligtvis om miljön och fiskevården får kosta något eller om naturen sköter miljöskulden själv. I dag betalar vi gärna en hundring för att gå på Globen och titta på ishockey eller 60 kr för att gå på bio. Frågan är om vi i framtiden även är beredda att betala för god fiskemiljö - en möjlighet för kommande generationer. När sektorns ansvar för miljöarbete ökar kan vi kanske också ändra statens styrmedel. Men låt oss ha en långsiktig diskussion om den här frågan. Nu gör vi ändå en ökad satsning med statliga medel - inte så mycket, men ändå litet grand - för att förbättra fiskevården, främst i kustområdena och i de sjöar där det förekommer fritt fiske. I första hand skall insatserna för bevarande av hotade arter och stammar, biotopåtgärder, bildande av fiskevårdsområden - något som har varit uppe i debatten i dag - samt skärpt fisketillsyn prioriteras. Ett mångårigt diskussionsämne i denna kammare har varit Östersjölaxen - en mycket svår fråga som kommer att vara svår även i framtiden. Genomförandet av den internationella aktionsplanen för Östersjölaxen, som antagits av Fiskerikommissionen för Östersjön, har en väldigt hög prioritet i Sverige. Sverige har ett särskilt ansvar för naturlaxstammarna, eftersom de flesta kvarvarande naturliga laxbestånden i Östersjöområdet leker i svenska vattendrag. Detta har också tagits upp i den här debatten. Nu har Fiskeriverket fått i uppdrag att utreda och lämna förslag om hur en begränsning av fisket av vildlax skall genomföras. Jag tror att vi när detta förslag kommer får återkomma till diskussionerna om redskap, om drivgarnsfiske och om alla de andra frågor vi har haft uppe i debatten. I uppdraget ingår också att se över hur vi skall kunna säkerställa genproduktionen för de vilda laxstammarna - en svår fråga, som sagt. Problemen kan inte lösas enbart genom beslut om en mycket låg total tillåten fångstmängd, eftersom det då bildas ett stort överskott av odlad lax i de utbyggda älvarna. Därför måste ett visst fisketryck upprätthållas. En annan komplicerad fråga är vattenbruket. Fördelarna är givetvis själva produktionen av fisk som livsmedel, och naturligtvis också arbetstillfällena. Men nackdelen är, såsom Maggi Mikaelsson tog upp, eventuella miljöproblem som t.ex. övergödning av vattenområden. Nu är ändå det här området relativt välreglerat vad gäller större odlingar, och både tillstånds och anmälningspliktsförfarandet borde därför hindra miljöpåverkan. Men för att vi i framtiden skall vara säkra på miljöeffekterna har, som Maggi Mikaelsson också sade, SLU tillsammans med Fiskeriverket fått i uppdrag att utreda denna fråga. Man skall vara klar år 1999. Maggi Mikaelsson tyckte att regeringen skulle göra det här nu. Nu är vi nästan inne i 1998, och det är alltså inte så långt till 1999. Och frågan är: Vad skulle regeringen kunna göra just nu? Herr talman! Förslaget om att långsiktigt klara också ett hållbart jordbruk handlar om hur vi inom EU kan förändra jordbrukspolitiken mot en ökad miljöanpassning. Men det handlar naturligtvis också om våra egna ansträngningar inom landet, hur vi tillsammans med sektorn kan ta ansvar för våra egna miljöfrågor. Kortfattat kan man säga att det gäller att minska miljöpåverkan samt i framtiden öka den ekologiska odlingen. Det handlar alltså om både det konventionella jordbruket och den ekologiska odlingen. Herr talman! Jag har inte för avsikt att i dag debattera den kommande reformen av CAP eller de svenska ståndpunkterna inför detta arbete. Ärendet bereds i Regeringskansliet, och jag vill vänta på detta underlag och ta den debatten när det kommer. Men jag vill ändå poängtera det som jag sade i början av mitt anförande, nämligen att både miljö och konsumentaspekterna är lika viktiga som producentperspektivet. EU:s Agenda 2000 är viktig också i detta sammanhang. Östutvidgningen och miljöfrågorna måste gå hand i hand. Den kanske viktigaste delen i dagens betänkande är målen för ett utbyggt miljöersättningsprogram, något som jag ser som ett viktigt styrmedel för en god miljöanpassning av det svenska jordbruket. Förslaget att utöka programmet med 700 miljoner kronor innebär en full utbyggnad av miljöprogrammet så att hela den kostnad på totalt 2,8 miljarder kronor per år som Det finns en god uppslutning i utskottet kring det här förslaget. Det finns dock en reservation från Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger nej till delprogrammet för resurshushållande konventionellt jordbruk som en tidsbegränsad och kompetenshöjande åtgärd. Jag skall strax återkomma till den reservationen, herr talman, men jag vill först ta upp den kritik som återfinns i många motioner och i några reservationer och som gäller förenklingen av regelsystemen. Jag tror att vi alla delar dessa synpunkter, både regeringen och vi i utskottet. Nu har man försökt hitta förenklingar under den här mandatperioden, men det kanske inte är så lätt att under pågående stödperiod förändra spelreglerna för brukarna. Det som är viktigt är att till nästa program som vi skall försöka få ihop, för åren 2000-2004, fortsätta arbetet med att försöka förenkla regelverket, inte bara inom Sverige utan också inom EU. Vad gäller reservationen angående avslag på det föreslagna delprogrammet för resurshushållande konventionellt jordbruk - egentligen en beställning som utskottet gjort tidigare - kan jag bara beklaga att särskilt Miljöpartiet uttrycker sig på ett väldigt speciellt sätt. Man säger att det är pinsamt dåligt och att det är smörja. Jag tycker inte att det är ord som passar i Sveriges riksdag. När man läser vidare i Miljöpartiets motioner och reservationer får man veta att den konventionella odlingen och djurhållningen i Sverige medför stora folkhälsoproblem - på vilket sätt, Miljöpartiet? När Miljöpartiet också kräver att det måste "tas fram en avvecklingsplan för den konventionella odlingen och djurhållningen" funderar man verkligen över miljöpartisternas realism i samhällsutvecklingen. De påstår också att en hel yrkeskår, nämligen de svenska jordbrukarna, har allvarliga kunskapsbrister. Samtidigt yrkar de i en annan reservation avslag på ett förslag som syftar till att förbättra jordbrukarnas utbildning vad gäller miljövänliga produktionsmetoder. Herr talman! Detta kallar jag raka besked till en näring som ändå räknas som behövlig och en framtidsnäring för att vi skall klara livsmedelsförsörjningen. Jag håller med Dan Ericsson om att vi i det här arbetet inte behöver överord. Det krävs faktiskt trovärdighet för att klara av en mycket svår fråga. Visst måste vi ännu mer betona en miljöinriktning, men låt oss hitta en linje som är realistisk både för producenter och konsumenter. För en fortsatt utveckling i rätt riktning behövs förändringar i det konventionella jordbruket och en ökad andel ekologiskt jordbruk. Vi har nu nått halvvägs mot vårt 10-procentiga mål. Låt oss se vad som händer tills vi skall göra ett nytt program. Herr talman! Som jag började mitt anförande om hållbart fiske och jordbruk: Maten, miljön och människorna måste vara grunden för vårt fortsatta arbete. Till sist vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag kan dela Sinikka Bohlins uppfattning om mycket av det som hon tar upp i sitt anförande när det gäller fisket och dess problem. Men jag undrar också varför inte utskottsmajoriteten har kunnat stödja vårt krav på en svensk strategi för fisket inom ramen för EU:s fiskeripolitik, eftersom fisket är minst lika viktigt som jordbruket som sådant. Vattnets ekosystem är ju avgörande också för att jordbruket skall kunna fungera. Nu hänvisar man till att Fiskeriverket har lagt fast planer. Men det jag efterlyser är ju en politisk diskussion om de politiska ställningstagandena, som vi faktiskt inte har haft här i riksdagen och som också har förts mycket tystlåtet, om man så får säga, från regeringens sida. Den utredning om vattenbruket som man aviserar skall vara klar 1999. När en utredning är klar skall den skickas på remiss. Remissvaren skall sammanställas innan det kan bli fråga om en proposition. Det brukar ta åtminstone ett år till. Därför tycker jag att regeringen redan nu borde ta initiativ till att man börjar titta närmare på de frågor som rör vattenbruk. En annan fråga gäller stödet till det konventionella jordbruket. Vi var med och drog tillbaka det förra förslaget och ställde krav på ett nytt stöd. Men det här förslaget har vi inte haft någon möjlighet att påverka, och jag tycker inte att det är bra. Man har haft ett underutnyttjande av miljöstöden på nästan 350 miljoner under innevarande år. Det är det som ligger bakom att vi har föreslagit att man skall stanna upp litet grand, utvärdera de tio stöd som finns och i stället se till att man kan använda den här ramen inför nästa femårsprogram. På så sätt får man en ordentlig genomgång av vilka behov som behöver kompletteras.
Herr talman! Maggi Mikaelssons krav att vi skall ha ett nationellt program får mig att tro att vi läser propositionen litet olika. Jag har tolkat den som att det arbete som nu pågår på Fiskeriverket med det nationella programmet egentligen är en del av det som vi skall jobba in i EU:s program. Jag anser att de här sakerna hänger mycket starkt ihop. Jag ser liksom inte att det är två olika saker. För mig är det en sak, i varje fall är de på väg åt samma håll. Maggi Mikaelsson sade själv att vi egentligen har väldigt litet vattenbruk, så jag tror inte att ett år eller två år kan vara så farligt i det här sammanhanget. Det är viktigt att vi får fram det här programmet för miljöns skull. Men jag tror inte att det är så farligt att vänta ett eller två år om vi får ett bra program. Programmets innehåll är kanske viktigare än tidsaspekten. Jag håller med om att det är viktigt att vi nu efter fem år stannar upp och verkligen gör den här översynen och funderar över hur vårt miljöprogram har fungerat under de här fem åren, så att vi kanske får i gång ett ännu bättre program. Vi får lov att titta litet mer på REKO-programmet, men också på de andra delprogrammen, t.ex. ekologisk odling.
Herr talman! Jag tycker i stort sett att Fiskeriverkets aktionsplaner för biologisk mångfald och det jobb de gör inför EU:s fiskeripolitik är bra. Det är inget fel på det. Men det jag saknar är en ordentlig politisk diskussion bl.a. här i riksdagen. Såvitt jag kan påminna mig är den första ordentliga propositionen om hållbart fiske och fiskerifrågor den vi har att behandla i dag. Just därför var det kanske olyckligt att vi inte fick ha den som grund för en speciell debatt om fiskerifrågorna och fiskeripolitiken. Jag tycker att det är en litet bakvänd ordning att vi börjar med att fastställa att vi nu skall satsa mycket på vattenbruket. Sedan kommer en utredning som skall undersöka om det är farligt eller inte. På samma sätt har vi Fiskeriverket som enligt regeringens direktiv sätter i gång utvecklingen av fiskeripolitiken, och därefter får vi här i riksdagen diskussionen om det är bra eller inte.
Herr talman! Frågorna om vattenbruket tror jag är mycket viktiga. Om vi inte klarar av miljöbevarandet i de vanliga vattendragen, utan måste satsa mer på vattenbruket, är det viktigt att vi får de här kvalitetsmålen. Men som jag sade tidigare har vi i dag styrmedel så att vi kan styra väldigt mycket av vattenbruket. Det som kanske har varit litet olyckligt i Sverige är att man lokalt har tolkat styrmedlen olika. På det viset tror jag att det är väldigt viktigt att vi får ett sammanhållet program för hela Sverige, som man också kan tolka lika i olika delar av landet. Känsligheten är också mycket olika inom landet i olika typer av vattendrag.
Herr talman! Sinikka Bohlin säger att hon vill vänta med att diskutera den framtida jordbrukspolitiken beroende på att frågorna för närvarande bereds i departementet. Men jag vill ändå ställa den fråga igen som jag ställde i mitt anförande: Gunnar Björks utredning har klart påvisat en rad konkurrenssnedvridande faktorer som kraftigt slår mot lönsamheten i det svenska jordbruket, är regeringen beredd att lägga fram förslag i riksdagen som leder till rättvisare konkurrensförutsättningar och ökad harmonisering av kostnaderna? Det är väl ändå en sak som Sinikka Bohlin som enskild politiker och vice ordförande i jordbruksutskottet kan ha en åsikt om. Sedan säger Sinikka Bohlin också att hon skall stanna upp och se på miljöprogrammet inför nästa femårsperiod. Varför, Sinikka Bohlin, är ni inte beredda att överväga en parlamentarisk beredningsgrupp, som vi moderater har föreslagit i utskottet, som kan titta närmare på just regelverket för miljöersättningarna?
Herr talman! Visst vore det roligt, Ingvar Eriksson, att någon gång göra revolt i det här huset, att gå förbi remissinstanserna, att gå förbi regeringen och säga att det här skall vi ta ställning till. Det handlar inte om så stora pengar. Det är någon miljard eller något sådant. Det vore ganska enkelt att göra revolt. Men jag tänker inte göra det, eftersom jag känner igen moderaternas politik ganska väl: mindre skatter, mer stöd. Ägandet är fundamentet, ansvaret vet jag inte var det finns. Låt oss ta upp Björks utredning efter det att den har varit på remissrunda och regeringen har skrivit en proposition. Det handlar också om pengar, och såvitt jag förstår hanterar vi inte budgetfrågorna i just det här betänkandet. Stanna upp får vi nog göra allihop ibland och utvärdera det vi har gjort. Vi får titta närmare på det som är bra och på det som är dåligt. Men Ingvar Erikssons mening med att stanna upp i utskottet är i stort sett att vi lägger ned Jordbruksverket och flyttar de arbetsuppgifterna till utskottet, litet grand som Miljöpartiet många gånger sagt att vi skall lägga även
Herr talman! Sinikka Bohlin har ett önsketänkande om att göra revolution i kammaren. Det skulle vara intressant att någon gång få besked. Genom utredningen har en lång rad konkurrenssnedvridande saker kommit i dagen. Jag är medveten om att den skall ut på remiss och att det tar tid. Det är angeläget att det inte tar för lång tid. När bedömer Sinikka Bohlin att det kan komma ett förslag till kammaren som tar upp dessa frågor? Det skulle vara intressant att få veta. När det gäller den framtida jordbrukspolitiken är det viktigt att vi gemensamt kan hävda de svenska intressena i EU. Därför är det en skyldighet för regeringspartiet att ge oss ett besked om inriktningen. Det borde utskottets vice ordförande kunna säga något mer om. Sinikka Bohlin tar upp en rad negativa saker om oss moderater. Men Sinikka Bohlin kan vara fullständigt klar över att vi moderater tar ansvar för att skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i Sverige som kan producera goda livsmedel. Sinikka Bohlin tog själv upp i sitt anförande att det är viktigt att få fram dem. Vi tar ansvar för detta. Därför vill vi föra en realistisk jordbrukspolitik som är konkurrensneutral och leder till ökad harmonisering i fråga om kostnaderna.
Herr talman! Ingvar Eriksson sade i sitt anförande att moderaterna är på rätt väg. Jag kan tänka mig att ni är på väg, men frågan är vart. Den moderata politiken påverkar också mycket på jordbrukssidan. Någonting som kan vara positivt, Ingvar Eriksson, är att vi gemensamt diskuterar hur vi som nation skall agera i EU vad gäller den fortsatta jordbrukspolitiken. Diskussionerna finns hela tiden om t.ex. Agenda 2000. Det är viktigt att vi hittar en linje som förstärker oss som nation eftersom maten, miljön och människorna är viktiga.
Herr talman! Det är bra att vi på ett konstruktivt sätt har börjat föra en diskussion om lax. Det är en komplicerad fråga. Vi måste fiska lax för att framför allt reducera bestånden av odlad lax. Det är bra om vi kan få en diskussion om hur det fisket skall bedrivas för att också spara den vilda laxen. Jag ser fram emot ett konstruktivt samarbete på det området. Jag är övertygad om att drivgarnsfrågan kommer att hanteras i det sammanhanget. Problemet är att det är litet bråttom eftersom stammen av vildlax hela tiden minskar. Men jag förmodar att alla är medvetna om det och att arbetet därför kommer att skyndas på. Jag står för det som framgår i motionen i fråga om resurshushållande konventionellt jordbruk. Vi tycker inte att det är bra. Vi var ett av partierna som drev att när Sverige kom med i EU skulle Sverige får ett resurshushållande konventionellt jordbruksstöd. Vi måste naturligtvis se det som en utveckling. Det gäller att få stöd som verkligen minskar gifterna i jordbruket. Men vi anser inte att det här gör det. Det förslag som fanns i SOU krävde detta. Där krävdes mindre bekämpningsmedel och konstgödsel för de arealer som det gavs stöd för. Här krävs inget sådant. Jag vidhåller den kritiken. Hur skall de förslag som finns kunna bidra till ett resurshushållande konventionellt jordbruk? Jag vill höra hur Sinikka Bohlin ser att man skall komma till rätta med det faktum att den biologiska mångfalden går kraftigt tillbaka i det konventionella lantbruket. Om vi menar allvar med att behålla den biologiska mångfalden och menar allvar med att odlingslandskapet innehåller en biologisk mångfald som måste sparas, hur skall vi komma till rätta med det faktum att den minskar? Sett över tiden har mångfalden minskat de senaste 30 åren. Av 38 fågelarter som är beroende av jordbrukslandskapet har 24 av dem minskat i omfattning. Det är helt klart att det finns en korrelation till giftanvändningen. Hur skall vi komma till rätta med detta om vi inte växlar över till ett ekologiskt lantbruk?
Herr talman! Det finns inte någon i kammaren som tycker att ekologiskt jordbruk är dåligt. Vi tror att det skall ske en växling, men i litet långsammare takt än Miljöpartiet som vill ha en avvecklingsplan. Andra partier har andra mål. Det viktiga inför nästa femårsperiod är att diskutera hur målen skall formuleras. Är arealmål viktigast? Det är kanske en annan typ av kvalitetsmål? Skall konsumentmålet tas med? Det spelar ingen roll hur mycket vi odlar om inte vi konsumenter också växlar om vår konsumtion. Vidare var det REKO-programmet. Jag har en tro på att utbildning alltid är bra för människor. I det här sammanhanget skall även miljövänliga odlingsmetoder främjas, och där kan jag aldrig säga att utbildning är dåligt. Sedan var det den biologiska mångfalden. Jag vet inte om jag under min tid i riksdagen har missuppfattat något. Men inom i stort sett alla miljöprogram inom jordbruksområdet har vi haft diskussioner om hur den biologiska mångfalden skall främjas. Alla människor misslyckas på vägen. Vi kanske kommer att misslyckas i en del av programmen i framtiden. Men vi skall försöka att hitta den väg som går framåt, växla långsiktigt efter behov från det konventionella till det ekologiska. Men samtidigt skall vi inom det konventionella jordbruket arbeta för att minska miljöeffekterna. De åtgärderna framgår också i betänkandet.
Herr talman! Jag tycker att det var ett positivt svar. Vi har ingen som helst intention att växla över snabbt till ett ekologiskt lantbruk. Vi vill naturligtvis göra det så fort som möjligt. Vi anser att vi måste komma ifrån hanteringen med bekämpningsmedel och konstgödsel. Men vi vill ta fram en plan för hur det skall gå till. Det står inte att arbetet skall göras över en dag. Det står att det är dags att ta fram en avvecklingsplan för det konventionella lantbruket och djurhållningen. En sådan avvecklingsplan måste innehålla såväl stöd i form av kurser, personlig rådgivning och ekonomiska stöd som höga miljöavgifter mot bekämpningsmedel och konstgödsel. Vi vill tippa över politiken för att få fart på utvecklingen. Regeringen skall fundera och komma tillbaka med ett förslag om hur detta skall gå till. Det är inte något som skall göras över dagen. Vi vill ha en rejäl diskussion om hur vi skall göra. Vi ställer oss bakom det miljöprogram som finns, utom REKO-programmet som vi anser är totalt fel och missriktat. Vi ser resultatet av den jordbrukspolitik som har förts de senaste åren. Nu kommer resultat som visar att den biologiska mångfalden håller på att stryka på foten. Då måste vi fundera på om det behövs ytterligare åtgärder för att komma till rätta med det hela. Minskningen av arterna går snabbt. En larmklocka borde slå när hälften av tofsviporna har försvunnit, precis som när Rachel Carsons Tyst vår kom ut. Då hände någonting snabbt. Låt oss se på de hotade lantraserna. När man försöker bygga upp stammarna av fjällko och rödkulla finns det inte möjlighet att få en mjölkkvot. Kan Sinikka Bohlin tänka sig, som vi önskar, att en del av mjölkkvoten avsätts för dessa lantraser och därmed rädda dem?
Herr talman! Ibland ringer larmklockor. Det är kanske därför som det är så många påhopp från Miljöpartiet i kammaren. Den inställning ni har mot jordbruket och många andra frågor visar en negativ inställning i tillvaron som sådan. Ni pratar om avveckling i stället för utveckling. Ni pratar om giftjordbruk. Ni pratar om ökenlandskap. Det väcker så mycket negativa känslor. Om vi skall klara av växlingen från det konventionella jordbruket till det ekologiska, miljövänliga, jordbruket krävs det trovärdighet av oss alla. Vi måste kunna diskutera med sektorn, men inte med överord. Sektorn är inte enbart jordbrukarna. Vi måste också möta konsumentorganisationerna på ett annat sätt för att öka konsumtionen. Maggi Mikaelsson var inne på att vi inte skall äta tigerräkor. Jag skulle vilja uppmana ledamöterna i kammaren att bli 10-procentskonsumenter. Det är bara att byta ut var tionde frukost eller någon annan måltid till en ekologisk måltid eller byta ut en varugrupp till en ekologisk sådan. Då är ni 10 procentskonsumenter. Då är ni med och kräver att produktionen ställs om. Man måste hela tiden jobba på olika fronter - men med trovärdighet, Gudrun
Herr talman! Jag begär inte av Sinikka Bohlin att hon skall redovisa regeringens politik i form av en ny proposition om reformering av EU:s jordbrukspolitik. För övrigt tror jag nog att vi vet ungefär var vi har varandra i den frågan. Men det som är nytt och som Ingvar Eriksson lyfte fram är att vi har fått en ny utredning. Jag vill vara litet mera precis i mina frågeställningar. Jag begär inget heltäckande svar och ingen revolution heller. Det är nog inte så önskvärt. Men någon form av synpunkt vill jag ha. Jag skall citera ett par ställen i den "Utredningen har konstaterat att det finns ett nära och ömsesidigt samband mellan jordbruket och stora delar av livsmedelsindustrin. Är de svenska jordbruksprodukterna inte konkurrenskraftiga, får inte heller livsmedelsindustrin tillgång till inhemska råvaror till ett sådant pris och sådan kvalité som gör industrins produkter konkurrenskraftiga." Tidigare har det resonerats om att även om vi skulle tappa en del av svensk jordbruksproduktion kan livsmedelsindustrin kompensera sig genom ökad import. Det pekar inte utredningen på. Tycker Sinikka Bohlin att det är en riktig slutsats som utredningen drar att vi måste ha en fortsatt inhemsk jordbruksproduktion som faktiskt försörjer vår livsmedelsindustri? Så den andra delen. Vi har vissa konkurrensnackdelar på grund av klimatet. Vi har också skatter och avgifter som saknas i konkurrentländerna. Man skriver: "Den allt ökande konkurrensen medför sannolikt att ett antal svenska jordbruk tvingas avveckla sin verksamhet." Hur ser Sinikka Bohlin på just detta grundproblem i dag?
Herr talman! Jag måste säga att jag inte har lusläst betänkandet, men jag har läst det. Den första frågan gällde relationen mellan primärproduktionen och livsmedelsindustrierna. Visst är det viktigt. Det är viktigt för oss som konsumenter. Det är viktigt att vi har närproduktion och att vi också på det viset har ett levande jordbruk. Om vi har närproduktion och därmed även kan tillverka livsmedel i vårt land får vi naturligtvis också kortare transporter, som är miljöfrämjande. Men vi har även sett motsatsen med t.ex. EU:s jordbrukspolitik när odlarna mer och mer går från raps till andra spannmålssorter, när våra livsmedelsindustrier får problem med den tillverkning vi har i landet. Så det är lika viktigt att vi tittar på EU:s styrmedel och kanske även på våra nationella möjligheter att klara t.ex. en sådan sak som rapsodlingarna i framtiden.
Herr talman! Det Sinikka Bohlin säger är faktiskt, som jag uppfattar det, en liten omorientering från socialdemokraternas sida. I Komicapkommittén och utredningarna har socialdemokraterna sagt att man är beredd att föra en politik som innebär en rätt kraftfull reducering av svensk åkermark och därmed livsmedelsproduktion. Vad Sinikka Bohlin nu säger är att om vi vill bevara svensk livsmedelsindustri är det en förutsättning att vi har kvar vår åkermark med livsmedelsproduktion, att vi har en närproduktion, om vi nu kallar Sverige som sådant närproduktion. Det uppfattar jag på ett positivt sätt. Jag hoppas att Sinikka Bohlin i sin nästa replik inte tar ifrån mig tron att här kanske det ändå är en liten positiv förändring. Sedan skulle jag också om det är möjligt vilja få någon liten antydan från Sinikka Bohlin om vad hon tycker i frågan om det är rimligt att svenska jordbruk tvingas avveckla på grund av att vi har skatter och avgifter som innebär att vi har högre kostnader i förhållande till konkurrentländerna. Vi kan diskutera hur vi skall tackla detta. Men är det rimligt att det är på det sättet? Vill Sinikka Bohlin bidra till att förändra detta?
Herr talman! Sinikka Bohlin berörde både fiske och jordbruk, precis som vi andra. Om jag uppfattade henne rätt hade hon en liten plädering för någon typ av allmän fiskevårdsavgift. Det är en fråga som har varit uppe några gånger och som fått ramla tillbaka därför att det inte funnits någon majoritet som har velat ha det på det sättet. Problemet med fiskevården uppstod genom ett riksdagsbeslut. Staten tog över, eller man kan kanske säga exproprierade fiskerätten för många utefter Östersjökusten och i de stora sjöarna. Därmed tog man också över ansvaret för fiskevården i de här vattnen men tillsköt inga medel för det. Nu har det kommit 20 miljoner i år, och det är ju bra. Men det räcker naturligtvis inte. När man nu tänker sig en ny sådan här runda med att ta in pengar genom en avgift måste det, som jag ser det, gälla de vatten där staten har ansvar för fiskevården, inte de vatten där fiskevårdsföreningar av olika slag på ett bra sätt sköter vattnen genom att ta ut en avgift för dem som fiskar. Så till EU:s jordbrukspolitik. Den tycker inte Sinikka Bohlin att vi skall diskutera här i dag. Det är en åsikt som jag tycker är rimlig och riktig eftersom det ju pågår ett arbete inom departementet. Regeringen har inte varit lika klok. Man har talat om vilken politik man tycker att Sverige skall ha, vilken inställning man skall ha. Det är litet synd. Men Sinikka Bohlin sade ändå att både miljön, konsumenterna och producenterna är intressanta och viktiga i det här sammanhanget. Jag hoppas att jag kan få ett understrykande från Sinikka Bohlin att det faktiskt är viktigt att ge producenterna rimliga villkor och förutsättningar för att kunna jobba vidare. Jag tror inte att marknaden enbart löser det problemet.
Herr talman! Jag har inte sagt att vi skall genomföra en fiskevårdsavgift. Vad jag säger är att visionen är ett hållbart fiske. För mig innebär det följande. Min far lärde mig att fiska. Jag har levt i tider då man egentligen inte fick äta den fisk man drog upp, på grund av miljögifter i vattnet. Jag har lärt mina barn att fiska. I dag är vattnen litet renare. Vi kan t.o.m. äta den fisk vi fiskar utanför Gävle. Jag vill att mina eventuella barnbarn också skall ha möjlighet till det. Hur vi skall klara av miljövården och hur den skall finansieras, det lägger jag inte fram något förslag om i dag. Men den skall finansieras, och jag tycker ändå att sektorn skall vara med och finansiera den. Som jag sade, om jag betalar 100 kr per gång för att se Brynäs och Leksand kan jag kanske betala 100 kr per år till miljövård för den kommande generationen.
Herr talman! Det låter bra att det inte skall komma någon allmän fiskevårdsavgift. När man lägger ut en allmän fiskevårdsavgift som skall slå mot alla så innebär det att man lägger en avgift också på dem som redan betalar biljetten genom att medverka i ett fiskevårdsområde. Jag delar Sinikka Bohlins uppfattning om att någonstans måste man hämta pengarna och det är viktigt att man gör det. Det är möjligt att det går att på den grunden hitta ett system för det. Jag konstaterar också att Sinikka Bohlin inte kommenterar frågan om den mer långsiktiga jordbrukspolitiken och vilka hänsyn man skall ta. Det ser jag som att hon är med mig litet grand i det jag sade.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om fiske och jordbruk och det tar upp mängder av olika frågor. Närmare bestämt är det uppdelat i 89 stycken hemställanspunkter. Av dessa handlar punkt 42 om utgångspunkterna för en reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Här har vi från Folkpartiets sida både en partimotion och en kommittémotion, som behandlas av utskottet. Vi framhåller i våra motioner betydelsen av ökad konkurrens och betydelsen av att avreglera jordbruket, bl.a. för att underlätta EU:s östutvidgning. Riksdagen kommer att få tillfälle att återkomma till dessa frågor under våren 1998 och dessutom blir motionerna delvis tillgodosedda. Därför har jag inte funnit det angeläget att nu föra någon mer omfattande debatt om dessa frågor, trots att de är synnerligen viktiga för Europas framtid. Jag har nöjt mig med ett enda särskilt yttrande som framhäver betydelsen av jordbruksreformer med marknads och miljöorientering. Sådana reformer bör kunna bli till gagn för både konsumenterna och jordbrukarna såväl som för miljön. Herr talman! Jag vill passa på att göra en reflexion om ett begrepp som vi använder här i debatten, nämligen hållbart jordbruk, eller ibland långsiktigt hållbart jordbruk. När Ingvar Eriksson, Moderaterna, använder begreppet handlar det om att jordbruksföretaget är långsiktigt lönsamt för jordbrukaren och om att man producerar en stor mängd produkter. När Maggi Mikaelsson, Vänsterpartiet, använder begreppet handlar det om att naturen bevaras för framtiden och att människor och djur inte utsätts för påverkan av gifter. För både Moderaterna och Vänsterpartiet handlar det dessutom om att kommande generationer ges möjlighet att fortsätta verksamheten. Vi liberaler anser att jordbrukssektorn har många betydelsefulla uppgifter i framtiden. Förutom att producera livsmedel gäller det även att bevara biologisk mångfald, att bevara ett öppet och varierande landskap och att minska miljöbelastningen till en ekologiskt hållbar nivå. Vi liberaler är beredda att medverka till användning av olika ekonomiska styrmedel för att nå dessa mål. Detta innebär inte bara miljöskatter utan även ersättningar för de kollektiva tjänster jordbruket gör åt samhället. Herr talman! Jag yrkar liksom Sinikka Bohlin bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Lennart Fremling sade i en reflexion att vi moderater när vi talar om hållbart jordbruk skulle syfta på jordbruksföretagets långsiktiga lönsamhet. Det är en självklarhet att om det inte är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt, är det inte heller lönsamt. Jag vill förklara att vi därvidlag inte har någon annan uppfattning. Det är dock väldigt viktigt att vi tar till vara möjligheterna att skapa förutsättningar för jordbrukarna att kunna leva av sin inkomst, och det kan de göra om man successivt skapar ett alltmer miljövänligt jordbruk. Men om man vill göra omsvängningen hastigt, som Miljöpartiet vill, och t.o.m. talar illa om dagens konventionella jordbruk, leder det snett.
Herr talman! Det kan säkerligen förekomma att ett enskilt företag kan vara långsiktigt lönsamt, även om det skadar miljön på ett varaktigt sätt. Det betyder naturligtvis inte att jag vill ta till den vokabulär som man från Miljöpartiets sida här använde och tala om en avveckling av jordbruket. Självklart skall vi utveckla och förbättra dagens jordbruk till att bli mer miljöriktigt.
Herr talman! Det är precis detta som håller på att ske i Sverige. Det har skett oerhört mycket under de senaste 30-40 åren vad gäller inriktningen som är positivt i dagens läge.
Herr talman! Bara en reflexion med anledning av Lennart Fremlings tal om biologisk mångfald. Olika talare har här diskuterat jordbrukets roll i det sammanhanget. Jordbruket bevarar en mängd av den biologiska mångfalden. Om jordbruket försvinner, försvinner också en stor del av denna biologiska mångfald. En viktig del i att bevara den biologiska mångfalden är alltså att kunna bevara jordbruksdriften som sådan. Det är vidare inte bara jordbruksdriften som inverkar så att vissa arter försvinner, utan till detta bidrar också en allmän miljöpåverkan. Försurningen står för en sådan påverkan liksom också klimatförändringar och annan miljöpåverkan som inte styrs av jordbruket utan av allas vårt utnyttjande av naturen och miljön. Det är viktigt att säga detta, eftersom saker och ting inte är så självklara som man ibland tycks tro.
Herr talman! Jag uppfattar Lennart Brunanders inlägg snarast som ett instämmande i och understrykande av det som jag sade. Jag framhöll ju att vi liberaler anser att jordbrukssektorn har många betydelsefulla uppgifter i framtiden. Jag sade att det bl.a. gäller att bevara den biologiska mångfalden. Det är vidare naturligtvis inte bara jordbrukssektorn som kan göra detta, utan samhället som helhet måste medverka till att bevara den biologiska mångfalden.

Herr talman! I en motion under den allmänna motionstiden har vi socialdemokrater i Blekinge velat belysa möjligheterna för framför allt fiskare med mindre båtar att bedriva ett litet mera långsiktigt småskaligt fiske. Vi pekar i motionen på det kvotsystem som gäller i Sverige för fördelning av fisk. Det finns t.ex. en kvot som gäller för hela Östersjön och som bevakas av kontrollmyndigheterna, bl.a. av Fiskeriverket och dess anläggningar. I kontrollen ingår att de som fiskar med fartyg med över 12 meters längd har en skyldighet att lämna in en loggbok, medan de som fiskar med mindre båtar har skyldighet att lämna in en journal. De som har de större fartygen har möjligheter att under längre tid, av veckan och av året, fiska mera uthålligt, eftersom dessa fartyg inte är så väderkänsliga. Det finns i dag en begynnande uppfattning att man borde undanta de mindre båtarna från kvotsystemet, och det är vad vi har föreslagit i motionen. De mindre båtarna skulle alltså undantagas och inte räknas med i kvotsystemet. I min valkrets Blekinge finns det i dag 288 fiskare, varav bara 40 har fartyg på över 12 meter. De flesta har alltså mindre båtar. Jag tycker att utskottet är ganska snorkigt i sitt svar. Man skriver att Fiskeriverket givetvis inte kan frånsäga sig sin kontrollmöjlighet. Svaret utgår från att de mindre båtarna fångar mycket fisk, men det gör de inte. De fångar litet fisk, men de fångar den under en längre tid och kan tillgodose färskvarumarknaden på ett sätt som jag tror att alla här tycker är positivt. Ett undantagande skulle gagna det kustnära fisket som riksdagen tidigare har uttalat sig för. Jag yrkar bifall till motionen, nr Jo417, där det föreslås att riksdagen skall ge regeringen till känna vad som anförts i motionen om inriktningen av kvotsystemet för svenskt fiske framöver. Herr talman! Också laxfisket är en sådan fråga som ofta diskuteras i denna kammare. Vad menas egentligen med Östersjölax? Man kan av vissa debattörer få den uppfattningen att Östersjölaxen är likadan i norr som i söder. Nu är det inte så, utan Fiskeriverket, som är den myndighet som har ansvaret för vårt bibehållande av den vilda laxstammen, bedömer varje laxstam för sig. Det gäller lax från Mörrumsån, Byske älv, Kalix älv, Emån, Dalälven osv. Där finns olika laxstammar med olika möjlighet att klara sig och leka naturligt. Fiskeriverket har tagit sitt ansvar och infört olika begränsningar. Inför nästa års fiskerisäsong förbjuds t.ex. fisket i Byske älv, medan fisket i Mörrumsån utökas med 14 dagar. Skälen till detta är givetvis de olika stammarnas biologiska möjligheter att klara sig i respektive älvar. Bakgrunden till detta är, som de flesta kanske vet, att det varje år mellan alla de länder runt Östersjön som har intresse av fiske förs en diskussion i den s.k. Baltiska fiskerikommissionen. Där kommer man på grundval av fakta från biologer men också med invägande av ekonomiska konsekvenser inte minst för det svenska fisket överens om hur mycket man får ta upp ur havet. När man väl har kommit överens om dessa kvoter tycker jag för min del att det inte spelar någon större roll på vilket sätt laxen fångas. När väl TAC:n är uppe blir det ett stopp, och Fiskeriverket har ansvaret för att det blir ett stopp. Så har också skett. Innevarande år kom stoppet redan i somras, och man har alltså inte fått fiska efter lax i Östersjön sedan i somras. Drivgarnsfisket efter lax diskuteras ofta i den här kammaren. Jag hörde Gudrun Lindvall tala om det i dag, och hon har tidigare diskuterat detta. När man hör Gudrun Lindvall får man uppfattningen att drivgarnsfiske skulle vara något speciellt. Man skulle fånga tumlare och allt möjligt i Östersjön. Eftersom jag har jobbat med fiskerifrågor rätt länge har jag försökt att fråga många yrkesfiskare: Hur många tumlare har ni fångat? Jag har fått svaret att de inte har fångat någon alls. Jag skulle gärna vilja veta var dessa uppgifter finns och den statistik som belyser att man kan fånga tumlare i Östersjön och i så fall hur många. Jag skulle också vilja fråga Gudrun Lindvall något. Det kanske skulle vara intressant för kammaren om hon kunde berätta hur drivgarnsfisket går till. Det var för mig litet dunkelt när hon talade om detta.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi i kammaren i dag diskuterar laxen. Det är också bra att det i dag finns en majoritet i riksdagen som håller med Miljöpartiet att vi måste komma ifrån fisket på blandade bestånd. Jag är litet förvånad över att debattören Christer Skoog inte delar den uppfattningen. Naturligtvis måste vi fiska lax. Men när man tittar på den TAC som har varit under flera år är det råd som har kommit från biologiskt håll, både från EU och från Fiskerikommissionen, varit att vi skall fiska noll laxar. Skälet till det har varit att man har varit rädd för att det fiske som nu bedrivs faktiskt kommer att utarma beståndet av vilda laxar. Det är givetvis allvarligt om man så totalt avviker från den rekommendation som man har fått från sina egna biologer. Därför är det viktigt att vi ser till att få ett fiske där vi vet att vi inte fångar blandbestånd utan enbart fångar odlade laxar. Såvitt jag förstår är biologer överens om att möjligheten är god att göra det om man flyttar fisket uppåt kusten medan det i princip är omöjligt att fånga selektivt om man fångar på uppväxtområdena, eftersom den vilda och odlade laxen här finns tillsammans. Det är inte konstigare än så. Om man tittar på det beslut som FN fattade 1991 att man bara skall tillåta två och en halv kilometer drivgarn handlar det just om att man var rädd för att få bifångster. Det finns en rapport från Fiskeriverket som jag är övertygad om att Christer Skoog också har läst. Den visar att det visst fångas tumlare i Östersjön. Det är också helt klart att vi har en unik tumlarpopulation i Östersjön som inte vandrar ut i västerhavet och som bara finns här. Eftersom den är så liten och så utsatt för miljögifter är den också mycket hotad. Den finns upptagen bland de rödlistade arterna som en mycket hotad art. Det finns all anledning att vara rädd om både laxen och tumlaren. Därför förordar jag den typ av laxfiske som nu alltmer börja vinna intrång. Faktum är att Fiskeriverket tidigare försökt att förbjuda drivgarn.
Herr talman! Jag trodde ett tag att Gudrun Lindvall skulle svara på min fråga. Hon sade att det fanns en rapport från Fiskeriverket som beskrev hur många tumlare som fångades i Östersjön. Jag känner inte till den, men jag skall i så fall forska efter den. Jag tror inte att det är särskilt många tumlare. När man lyssnar till dem som bedriver fiske säger de att de inte fångar några tumlare. Det finns inte några tumlare i Östersjön som fastnar i drivgarnen. Jag ställde också en annan fråga till Gudrun Lindvall. Fiskeriverket är den myndighet som har ansvaret för att se till att den vilda laxstammen bevaras. Man har också gjort en selektering mellan de olika laxstammarna i de olika älvarna, och hur mycket de tål att fiskas regleras varje år. Men när det gäller drivgarnsfisket, Gudrun Lindvall, får man lätt den uppfattningen av Gudrun Lindvall att en fiskare har ett par kilometer nät. Är det verkligen så?
Herr talman! Att Christer Skoog inte känner till rapporten förvånar mig eftersom vi har diskuterat den i kammaren tidigare Christer Skoog och jag tillsammans med ministern. Den kom 1996 och heter Beståndet av tumlare i Östersjön och bifångst vid drivgarnsfiske. Den är utgiven av Fiskeriverket. I den står: Om skyddet av tumlare läggs samman med effekter på vildlaxbeståndet och minskade bifångster av sjöfågel är ett förbud mot drivgarnsfiske i centrala Det är alltså den slutsats som man kom fram till i rapporten. Det finns en fångst både av sjöfågel och av tumlare. Om man läser vidare i rapporten kan man se att den forskare som har varit med och tagit fram rapporten konstaterar att det finns ungefär tusen tumlare i Östersjöbeståndet, och man kan se att fiskarna får bifångster. Detta är en mycket seriös rapport. Vad man däremot säger från Fiskeriverket när man diskuterar detta är att bifångstandelen antagligen är större. Tumlare trillar ofta av när man börjar ta upp garnen. Det är en så liten population av tumlare. Den resolution som finns från FN säger att det inte får finnas ekologiska hot mot marina däggdjur för att man skall få ha 21 kilometer drivgarn per båt. Här finns de ekologiska hot mot marina arter: tumlare, sjöfågel och lax. Jag kan inte se annat än att FN:s resolution om max två och en halv kilometer drivgarn per båt då bör gälla. Att driva något annat från svenskt perspektiv undergräver naturligtvis trovärdigheten. Det är också vad man säger på fiskerimyndigheten. Det är svårt att hävda detta undantag i Östersjön när man samtidigt från svensk sida aktivt driver att man skall komma till rätta med detta i andra hav. Vi måste nog sopa för egen dörr för att bli trovärdiga ute i världen.
Herr talman! Fiskeriverket har det nationella ansvaret. Som jag bedömer det väger det också in alla de olika intressen, inte minst miljöintressen och biologiska intressen, i de beslut som fattas varje år. Men jag vill återkomma till frågan om hur drivgarnsfiske går till. Eftersom inte Gudrun Lindvall vill berätta det för kammaren kan jag göra det. Drivgarnsfiske går inte alls till så att man har en räcka nät av 21 kilometers längd. Man har olika länkar, som man kallar det, på 600-800 meter som man sätter ut till kvällen och sedan tar upp igen. De driver fritt, i det här fallet i Östersjön, fram till morgonen. Man kan lätt få den uppfattningen när man hör Gudrun Lindvall att det är en länk eller en räcka på ett par kilometer som man sätter ut, men det är inte så. Det är smålänkar på 600-800 meter garn. Jag tror inte att yrkesfiskare är så intresserade av att fånga tumlare. De sätter inte garn där det finns tumlare. Det finns enligt vad de själva säger inte några tumlare som fastnar i garnen. Däremot kan de fånga en värdefull lax som kan ge dem inkomst. Varje fiskare till sjöss genererar ungefär fyra arbetstillfällen i land, så det är inte oväsentligt. Men med denna ryckighet i den svenska laxpolitik som vi för försvinner marknaden, och snart finns det tyvärr bara norsk odlad lax att köpa.

Herr talman! Jag skall tala litet grand om fäbodar. Det är faktiskt en utrotningshotad art i dag. För bara fem sex år sedan fanns det 150 i landet, och i dag är det 100. Det är en minskning med ungefär tio om året. Om vi inte vill se slutet på den gamla epoken med fäbodar måste vi göra någonting ganska snabbt. Jag har skrivit motioner varje år om fäbodar. Vänligheten hos jordbruksutskottet har varit stor när man varje gång har släppt fram de motionerna. De har naturligtvis varit litet olika, eftersom det finns mycket att skriva om fäbodar. De flesta fäbodarna finns i Dalarna, i Jämtland, i Härjedalen, i Hälsingland, och det finns också några i Värmland. Man har nu formerat sig så att man har en fäbodriksdag varje år. Jag brukar också delta i dem. Förre riksdagsledamoten Stina Eliasson sitter som talman, eller ordförande. Fäbodarna bevarar ett gammalt kulturarv och en gammal kunskap som är oerhört viktiga. De bevarar också gamla lantraser. Det gäller kor, getter, får i någon mån och höns. Det är viktigt för en levande genbank att de finns och fortfarande verkar. Nu är det inte så att alla de gamla lantraserna bara finns på fäbodar. Men de finns trots allt där. Vi vill öka mjölkkvoterna, dvs. att man skall spara en liten mjölkkvot så att fäbodarna kan få ökade mjölkkvoter. Förr i världen fanns det ofta två fäbodar till en gård. Det fanns en som hette hemfäbod dit man gick i början på sommaren. Sedan gick de som arbetade på fäbodarna hem igen med djuren och deltog i slåttern. Efter det gick de till långfäbodarna längre bort för att utnyttja betena. Detta har också bevarat skogarna på ett annat sätt där djuren finns. Det blir ett annat skogsbruk i de områdena. Det har en större betydelse än man vill tro. Jag vet att man ibland ler litet grand när någon skall upp och tala om fäbodar. Man säger: Miljöpartiet vill väl göra hela Sverige till en fäbod. Men det är naturligtvis inte så, utan Miljöpartiet vill bevara det här gamla bruket. Det finns ett oerhört stort kunnande. Nu börjar det också komma en ny generation av fäbodbrukare. När man åker på de här riksdagarna ser man en hel del unga människor. En del av dem bara lånar kor över sommaren och driver ett aktivt fäbodbruk. Det är inget fel i det. På så sätt kan man nämligen utnyttja betena, bevara kunskapen och låta nästa generation ta del av detta. Det finns också fäbodar som i första hand är turistfäbodar. Det är inget fel i det heller - tvärtom. Men man kan inte hålla hundratals levande museer, utan det måste också gå att bruka fäbodarna för sin försörjning. Det är väldigt viktigt. I Älvdalen t.ex. kanske en i familjen eller de gamla, som inte längre är aktiva jordbrukare, tar hand om fäbodbruket på sommaren. Det är också en lösning. Svårigheten ligger i hur man skall kunna öppna nya fäbodar och bevara de gamla. Det är fortfarande svårt. Mjölkkvoterna är en viktig del i detta. Jag yrkar bifall till reservationerna 35 och 36. För att förkorta tiden litet grand tänker vi inte begära votering på nr 36, utan vi vill bara betona vikten av det hela. Jag har med utredningstjänstens hjälp tagit fram litet upplysningar om hur man gör med bruk av fäbodstyp - det heter ju inte riktigt så där - i andra länder. Det finns ett ganska stort stöd till dem som bor på höjderna i bergen och på mindre lämpliga, avsides belägna, jordar. Sverige kan följa de EU-länder som har det här bruket. Även Norge har en mycket mer positiv inriktning till fäbodbruket. Det finns 2 500 3 000 fäbodar kvar i bruk i Norge. Det går lättare att driva detta bruk där. Miljöpartiet vill att ungdomar skall kunna få praktikanttjänster eller ALU-tjänster på fäbodar. Det kan gälla ungdomar som går på lantbruksgymnasier eller andra intresserade. Människorna som driver fäbodarna är nämligen ofta gamla, och kanske inte orkar ta emot turister utan sköter bara sina jobb. Om de fick en ung människa som hjälpte dem skulle arbetet blir roligare och lättare. Detta borde vara någonting att tänka på för arbetsmarknadsutskottet! Den levande landsbygden är viktig i de landskap där fäbodarna finns. Det kommer busslaster med folk upp till de fäbodar som tar emot turister. Barnen får gå omkring och se djuren ströva fritt, och får en inblick i ett annat liv av vilket mycket i och för sig har försvunnit. För den levande landsbygdens skull vill jag att man skall ge möjligheter för brukarna att inte bara ha turistfäbodar, utan att också bruka fäbodarna aktivt.

Herr talman! Det som jag skall tala om knyter på något sätt an till det som Ragnhild Pohanka precis talade om. Hon talade om fäbodar, traditioner och kulturarv i en del av Sverige. Jag skall uppehålla mig litet vid traditioner och kulturarv i den blekingska skärgården. Jag tänkte be kammaren att ägna några minuters uppmärksamhet åt en motion som vi socialdemokrater från Blekinge har skrivit. Den handlar om att på prov tillåta ålhuttning. I min hand håller jag en s.k. ålahubba, som vi säger i Blekinge. Det skall sitta en stake fast i den också. Det är numera förbjudet att använda sådana. Jag vet inte om det också är förbjudet att inneha dem. I så fall kanske jag ligger risigt till. Det är ett gammalt traditionstyngt fångstredskap som ålfiskare i den blekingska skärgården använt genom generationer. Sedan en tid tillbaka är det dock en förbjuden fångstmetod. Ett återupptagande av denna fiskemetod skulle för många skärgårdsbor innebära en, i deras tycke, utmärkt fritidsverksamhet samtidigt som man håller ett gammalt kulturarv vid liv. Det är nog ingen tillfällighet att vi hittar ålahubban på många gamla bilder som framhäver Blekinges kulturhistoria. Ålhuttning utövas bara inom begränsade områden och tider. Bottnens beskaffenhet samt vattendjupet är faktorer som påverkar och begränsar vilka områden som är möjliga att utnyttja. Vidare kan fiskemetoden bara utnyttjas under den tid ålen ligger still, dvs. en period under vinterhalvåret. Huttning sker främst som isfiske, vilket ytterligare begränsar möjligheterna, men kan även bedrivas från båt. Dessa faktorer gör tillsammans att fiskemetoden sannolikt endast kan tänkas bedrivas i mycket liten omfattning. De som fortsatt vill se ett förbud mot huttningen brukar främst anföra argumentet att metoden skulle vara mer plågsam för ålen än andra metoder. Jag vänder mig emot detta argument, eftersom samma argument då rimligen borde användas för ett antal andra fiskemetoder när man gör jämförelser. Det kan knappast anses som mer humant att ålar sitter på långrevens krokar under upp till ett halvt dygn innan de tas upp och avlivas. Ett argument, som är ganska omtvistat, är att ålhuttningen har en god inverkan på bottenstrukturen i skärgården. En del menar att genom att man stöter i bottnen med hubban luckrar man upp bottnen vilket leder till att man bl.a. främjar tillkomsten av lekplatser för sill. Andra hävdar att metoden är direkt skadlig för bottnarna. Därför har vi i motionen föreslagit att denna fråga studeras och utvärderas, förslagsvis av Herr talman! Denna fråga handlar också om något annat än själva sakfrågan kring ålhuttningens vara eller inte vara. Den handlar om vilken tyngd vi lägger vid traditioner och kulturarv hos t.ex. skärgårdsbefolkningen. Det är oerhört viktigt att alla boende i en demokrati känner att de blir företrädda på ett bra sätt. Därför är även frågor som inte berör så hemskt många invånare i landet principiellt viktiga. Att få hutta ål under vintrarna är viktigt för de boende på Hasslö i Karlskronas skärgård - mycket viktigare än de flesta andra frågor som vi ägnar många och långa debatter åt här i riksdagens kammare. Detta är ett perspektiv vi måste ha med de gånger vi beslutar förbjuda olika saker. Låt mig också avslutningsvis säga att vi inte vill tillåta något barbariskt rovfiske efter ål. Men vi ser inte orsaken till varför just ålhuttningen har blivit förbjuden. Vi vill därför att man återigen tillåter ålhuttning på prov inom ett begränsat område och under en begränsad tid. Det är säkert lätt att skrämma folk med bilden av detta fångstredskap, men om vi diskuterar och väger av mot andra fångstmetoder skall vi nog snart upptäcka att det rimliga är att återigen tillåta denna fångstmetod jämte andra. Vi har i utskottets betänkande fått motionen avslagen på grund av att riksdagen har delegerat ut beslutanderätten i dessa ärenden. Men jag vill uppmana utskottets ledamöter att på allvar fundera över om man inte i framtiden bör verka i motionens riktning. Herr talman! Jag yrkar i dag inte bifall till motionen, men utgår ifrån att de överväganden vi har gjort beaktas i framtida ställningstaganden.

Herr talman! Om fisket skall kunna betecknas som hållbart skall den biologiska mångfalden säkerställas och försiktighetsprincipen tillämpas - precis som det står i betänkandetexten. Utskottet förklarar också att man ser det som en angelägen uppgift att motverka miljöstörningar som hotar fisket och påverkar miljöförhållandena i havet. Bättre utgångspunkt kan man knappast ha. Men tyvärr utvecklas inte närmare vad man menar. I förlängningen kräver dessa insikter nämligen handling, enligt min mening. I Miljöpartiets motion Jo16 om hållbart småskaligt fiske i havet, särskilt ur ett västkustperspektiv, har vi yrkat att regionala kvoter skall baseras på regionala faktorer, likt det engelsk-skotska resursfördelningssystemet. Utskottets majoritet svarar att fiskeresurserna bör vara " - tillgängliga för alla yrkesfiskare inom ramen för de regleringar som i övrigt tillämpas på fiskets område i form av kvotsystem och begränsning av fiskeansträngningarna m.m." Men det är precis detta som är problemet och nackdelen med det visserligen licensierade men också fria fisket. De stora fiskefartygen - båtar över 12 meter - med effektivare redskap fiskar snabbt upp de tillgängliga kvoterna. Lokala fiskare med mindre fiskebåtar och enkla, men ofta selekterande och beståndsbevarande, redskap har inte en chans. De kan helt enkelt inte hävda sig, och alltfler båtar huggs nu upp och skrotas. De lokala fiskmarknaderna rycks undan, och fiskarna och många i kringverksamheterna på land blir arbetslösa. Herr talman! När det gäller snabba och bestämda insatser mot det alltmer utbredda foderfisket är vi tydligen överens. Jag hoppas bara att Fiskeriverket genast tar fram styrinstrument för att få bort ett sådant förödande fiske till förmån för ett väl avvägt beståndsbevarande fiske för människors konsumtion. I motionen begär vi en utredning i den här frågan. Men om Fiskeriverket kan klara av det utan en sådan, så gärna för mig. Det viktiga är att det händer något för att stoppa skövlingen av s.k. skrapfisk i ett till synes riktat foderfiske. Och det måste gå fort. Herr talman! Miljöpartiets yrkande om att utveckla lokala områdesförvaltningar bemöts i betänkandet helt kortfattat och utan kommentarer med att regeringen tillsatte en utredning i november 1996 för att utreda den statliga fiskeriadministrationen. Kan man möjligen räkna med att denna idé tas upp? För att bevara det kustnära och beståndsbevarande fisket krävs flexibilitet och lokal kännedom om bestånden och utvecklingen i närområdet. Sådan kunskap har sedan urminnes tider funnits bland de lokala fiskarna. Kunskapen baseras på en försiktighetsprincip som är nödvändig för den fortsatta utkomsten. Utan den kunskapen och ansvaret fiskas bestånden ut, och den biologiska mångfalden föröds. I det här sammanhanget är det också viktigt att påpeka behovet av stöd till de yngre som vill och vågar satsa på kustfiskeverksamhet, detta för att inte den här viktiga verksamheten fasas ut i takt med att de äldre fiskarna slutar sin verksamhet. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 5. För övrigt står jag bakom

Herr talman! Redan kl. 9 i morse utlovade Ingvar Eriksson ett anförande om fiskefrågor, vilket vid denna tidpunkt kanske kan ses mer som ett hot. För tids vinnande skall jag bara kommentera två korta punkter. Den första gäller frågan om de okvoterade och oreglerade fiskarterna i Nordsjön. Vi har skrivit en motion om detta i vilken det påpekas det mycket angelägna i att denna fråga löses, så att Sverige får tillgång till detta på samma villkor som andra EU länder. Vi har avstått från att följa upp den motionen med en reservation, därför att utskottet skriver att man har erfarit att det är regeringens bedömning att anslutningsakten efter nu löpande övergångstid ger Sverige tillträde till okvoterade arter i Nordsjön fr.o.m. den 1 januari 1998 utan ytterligare förhandlingar i ämnet med övriga medlemsstater. Jag hoppas verkligen och vill understryka det absolut angelägna i att man i dessa förhandlingar går Sveriges rätt till mötes. Det är mycket angeläget att understryka detta här i kammaren. Den andra punkten som jag vill kommentera är laxfisket i Östersjön. Det har här sagts - jag tror att det var Gudrun Lindvall - att det är angeläget att begränsa fisket på uppväxtområdena i södra Östersjön. Jag håller med om att det skulle vara en angelägen åtgärd, men den måste naturligtvis vidtas ömsesidigt även från övriga länder runt Östersjön om den skall ha någon betydelse. En ensidig svensk begränsning då svenska fiskare skulle åse att andra länders fiskare runt sjön fiskar upp sina kvoter på dessa områden skulle naturligtvis inte vara särskilt bra.

Herr talman! Vi skall nu övergå till att behandla Jordbruksdepartementets budget, och vi gör det mot den bakgrunden att statsministern har sagt att jordbruksnäringen är en framtidsnäring, att näringen är avgörande för landsbygdsutvecklingen och att det, som det står i regeringsförklaringen, skall övervägas insatser för att förbättra svensk livsmedelsproduktion. Hur har det då blivit, och hur ser förslagen ut? Från moderat håll är vi mycket besvikna. På område efter område - jordbruk, skog, fiske - finns det anledning att vara kritisk och anledning att lägga fram andra förslag. Å ena sidan talar regeringen vällovligt om behovet av avreglering och marknadsanpassning, men i handling ser vi inget av detta. Det är nya regleringar, nya blanketter, nya anmälningsskyldigheter och nya skatter och nya avgifter. Jag skall ge några exempel på detta. Det finns naturligtvis även positiva dokument som vi ser. Det har här talats om Gunnar Björks utredning om det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Hans slutsatser är nämligen exakt de som vi från moderat håll har framhållit under flera år. Den svenska jordbruksnäringen har en belastning av här i Sverige beslutade skatter och avgifter som är orimligt stora i förhållande till de danska. Det är t.ex. orimligt att en svensk bonde skall betala 4 kr och 50 öre för en liter dieselolja när en dansk kollega kanske betalar ca 1 kr och 80 öre. Så var det detta med exempel som går i fel riktning. Först skall jag säga något om jordbruket. 35 miljoner kronor för kommande budgetår. Då har man redan fått 10 miljoner kronor i tilläggsbudgeten för innevarande budgetår. Införandet av detta djurregister, eller kopassmyndighet som det numera heter i dagligt tal, har beslutats av EU:s jordbruksministrar. Den svenska jordbruksministern Annika Åhnberg accepterade såvitt jag förstår förslaget utan särskilt hård kritik. När EU-nämnden här i riksdagen för ganska länge sedan samrådde med regeringen inför beslutet om den här djurpassmyndigheten var vi moderater de första och de största kritikerna av denna nya myndighet och detta nya system. Nu är beslutet ett faktum. Vi måste inrätta en sådan institution. Men då måste vi få rimliga tillämpningsföreskrifter här i Sverige. Så ser det ju inte ut att bli när vi läser Jordbruksverkets information i ärendet. T.ex. måste reglerna om registrering mellan olika produktionsplatser inom samma företag ändras. Som förslaget nu ser ut är det orimligt att en brukare t.ex. måste registrera förflyttning av sina egna djur mellan två olika arrendegårdar för t.ex. sommarbete. Eller vad säger Inge Carlsson? Är detta rimligt? Måste vi inte se till att det blir en ändring av de nu föreslagna tillämpningsföreskrifterna? Vad säger för övrigt Centerpartiet, som ju också har godtagit denna nya institution? kartavgiften som nu skall debiteras svenska jordbrukare kompletterar ju bilden av hur svenska myndigheter har en förmåga att byråkratisera och krångla till sådana här beslut. För Statens lantbruksuniversitet föreslås i budgeten en besparing på 9,4 miljoner kronor. Är det ett förslag som exemplifierar jordbruket som en framtidsnäring? Vi tycker naturligtvis tvärtom, dvs. att den besparingen inte skall göras. Uppenbarligen finns det ett konkret hot för Jordbruksverkets anläggningar i Umeå och Röbäcksdalen på grund av detta. När det gäller skogsbruket föreslås en återreglering av den s.k. ransoneringsparagrafen. Alltfler skall alltså drabbas av att inte myndigförklaras att kunna sköta sitt eget skogsbruk. Mycket små enheter föreslår man nu skall drabbas av ransoneringsparagrafen. Syftet är naturligtvis gott, nämligen att komma till rätta med de s.k. klipparna i skogen. Vi föreslår andra åtgärder för att hindra mindre seriösa och mindre ansvarsfulla skogsägare att komma ifrån den återbeskogningsplikt som vi givetvis är angelägna om skall finnas kvar. En ny avgift föreslås när det gäller skogsvårdslagen. Vi ser det som ett försök att införa en ny skogsvårdsavgift. Man föreslår nämligen att en ny avgift skall införas för, som det står, tillsyn och kontroll. Detta skall regleras i 37 § skogsvårdslagen. Vi motsätter oss självfallet det här förslaget. Det började på precis samma sätt när vi fick den skogsvårdsavgift som sedan avskaffades under de borgerliga regeringsåren. Den här skogsvårdsavgiften kommer med tiden att bli en ren straffskatt på innehav av en skogsfastighet. Vi vet av erfarenhet att beslutade skatter enbart och alltid höjs av socialdemokrater. Därför skall vi inte låta oss luras att den här gången bakvägen införa en skogsvårdsavgift igen. Det finns ytterligare exempel på ny byråkrati. I fråga om 14 § skogsvårdslagen föreslås att anmälningsplikt för skogsbränsleuttag skall införas. Förslaget är utomordentligt dåligt, eller kanske inte alls, motiverat. Även här finns det en risk för övertolkning. Vi har ju i annat sammanhang minsann hört att i det förslag till miljöbalk - som, herr talman, för övrigt bara har presenterats för pressen, inte här i riksdagen - finns det en skrivning om tillståndsplikt för husbehovstäkter av jord och grus. Skall vi nu se framför oss att skogsbonden till skogsvårdsmyndigheten skall anmäla sina uttag av husbehovsved och hos miljöskyddsenheten på länsstyrelsen ansöka om tillstånd att ta grus till sin egen skogsväg? Alla anmälningar och ansökningar skall naturligtvis avgiftsbeläggas enligt erfarenheter som vi just fått från förslaget till djurregister. Inge Carlsson, är detta en rimlig utveckling? Kan vi få stöd för att se till att sådana här tokigheter inte införs? 20 miljoner kronor föreslås gå till fiskevård. Det kan synas vällovligt. Vi kommer inte att motsätta oss det förslaget, under förutsättning att pengarna verkligen går till konkret fiskevård. Det kan dock vara värt att notera att regeringen samtidigt föreslagit att anslaget till kalkning skall minskas med samma belopp. Vad är det för logik i detta? Vi moderater har i många år föreslagit att fiskevård i vårt land skall ske genom bildande av fiskevårdsområden där fiskare av olika kategorier och fiskevattenägare i gemensamt intresse tar sitt ansvar. Så fungerar det ju i dag med stor framgång vad gäller våra insjövatten. Ett par tusen fiskevårdsområden omsätter en kvarts miljard kronor på olika aktiviteter. Låt det få fungera så vad gäller alla våra vatten! Som bekant blir det, dessbättre, ingen minskning av kalkningsanslaget. På förslag, bl.a. av oss moderater, ändras regeringens förslag. Det blir alltså en ökning med 20 miljoner kronor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Framtiden finns på den moderna landsbygden. Det uttrycket använder jag gärna. Det kan beskriva något helt annat än kanske jordbruk. Det kan gälla kombinationen av en god boendemiljö och distansarbete med hjälp av snabba telekommunikationer. Uttrycket "Framtiden finns på den moderna landsbygden" kan också beskriva allt det nödvändiga som jordbruket ger, något som behandlas i dag. Vi i Centerpartiet anser att jordbruket är en framtidsnäring. Genom sin produktion ger jordbruket livsmedel, bioenergi och andra råvaror. Dessutom skapar ett livskraftigt jordbruk ett öppet och levande kulturlandskap. Givetvis anser vi också att jordbruket är av stor och avgörande betydelse för sysselsättningen i stora delar av landet. Primärproduktionen i jordbruket och förädling är en viktig bas för ekonomin i många kommuner. Vi i Centerpartiet har uppfattningen att livsmedelsproduktionen skall bidra till en uthållig tillväxt. Efter EU-inträdet agerade det svenska jordbruket på en fri EU-marknad för livsmedel. För att denna konkurrens, som många andra har talat om, skall fungera krävs det så likvärdiga villkor som möjligt i förhållande till andra EU-länder, särskilt de som ligger nära oss. Det svenska jordbrukets lönsamhet är för närvarande inte riktigt så god som den skulle behöva vara. Detta vet vi. Beräkningar har gjorts som visar att om lantbrukarna hade haft samma lönsamhet som i Danmark skulle den sammanlagda nettoinkomsten ha legat väsentligt högre. En del av ansvaret för att förbättra lönsamheten i det svenska lantbruket ligger på näringen själv. Men denna näring påverkas också i mångt och mycket av politiska beslut. Under de senaste åren har Centerpartiet träffat uppgörelser med regeringen på jordbruksområdet i syfte att förbättra det svenska jordbrukets konkurrensläge. En viktig fråga för Centerpartiet och, tror jag, för många andra partier här i riksdagen har varit att utnyttja miljöstödet, som framförhandlas med EU. I och med denna budget skapas ett utrymme för att utnyttja hela miljöstödsramen. Det ser jag som en stor framgång och jag tror också att det är väldigt viktigt. Tidigare har ju reglerna diskuterats mycket. Björkska utredningen har man också pekat på. I den utredningen tas vissa frågor upp som har särskild betydelse för livsmedelssektorns omställning och expansion. Jag har väl inte lusläst utredningen. Däremot har jag skummat igenom den. Utredningen andas en offensiv hållning och optimism. Temat är En livsmedelsstrategi för Sverige. Ett antal åtgärder föreslås, t.ex. ett rimligt exportstöd och forsknings och utvecklingsprogram som främjar livsmedelssektorns expansion. Utredningen har också haft i uppgift att lägga fram förslag till åtgärder som behöver vidtas för att svenskt lantbruk skall ha jämbördiga villkor med omvärlden. Där föreslås en rad saker, bl.a. att jordbruket i beskattningshänseende skall få samma villkor som tillverkningsindustrin vad gäller el m.m. I likhet med vad som sagts i Lennart Brunanders inlägg i debatten tidigare anser jag att många förslag i utredningen bör omsättas i praktisk handling så fort detta är möjligt. Jag vill också beröra djurdataregistret, i vardagslag kallat kopassen. Även om beslutet redan fattades i samband med tilläggsbudgeten berörs frågan också i detta betänkande. Bakgrunden till registret är stora problem med BSE eller galna ko-sjukan i EU. Centerpartiet har under lång tid arbetat för att kött skall ursprungsmärkas. Det skall det göras nu, till en början frivilligt, därefter obligatoriskt. Då måste man ha ett system som gör att det finns en trovärdig ursprungsmärkning. Däremot anser Centerpartiet att finansieringen av systemet, i och med att jordbruket konkurrerar på en gemensam EU-marknad, bör vara likvärdig mellan medlemsländerna. Enligt uppgift finansieras systemet över statsbudgeten i vissa länder. Det borde övervägas också för Sveriges del. Centerpartiet har framhållit det olämpliga i att belasta näringen med ytterligare avgifter innan Björkska utredningen har lagt fram sitt slutbetänkande. Vi förordar därför att regeringen skulle återkomma med en helhetslösning i fråga om djurregister när Björkska utredningens förslag framlagts. Dessutom anser vi att man inte behöver krångla till reglerna som man har gjort. Det hade också Carl G Nilsson beskrivningar om. Jag vet inte om regeringen och Jorbruksverket har hjälpts åt, men jag tycker att man borde kunna göra det litet mera praktiskt. Förhoppningsvis får man en del råd på vägen av alla som hör av sig om detta. Jag vill även kort beröra avverkningsreglerna i skogsvårdslagstiftningen. Under senare år har debatten där varit omfattande. De nuvarande undantagen från ransoneringsreglerna har ansetts gynna ett oseriöst skogsbruk och skapat en marknad för skogsinköp i spekulationssyfte. En sådan utveckling är ju olycklig. Undantaget från ransoneringsreglerna har regeringen nu ändrat. Det gäller brukningsenheter mindre än 50 hektar. Det anser vi är en utveckling i rätt riktning, men vi anser att gränsen bör gälla för brukningsenheter som är mindre än 20 hektar. Jag vill därmed yrka bifall till reservation 4. Jag vill avslutningsvis nämna något om livsmedelsfrågorna, som tas upp i budgeten, bl.a. salmonellafrågan. Jag vill ta tillfället i akt och säga att det är viktigt att den följs. Vi har förordat i interpellationsdebatter osv. att man upprättar en tillfällig gränskontroll tills intygen fungerar. Det är inte bra som vi har det nu, att det kommer in salmonellasmittat kött i landet. Jag vet att man har ålagt kommunerna att öka kontrollen, men det är inte så jätteenkelt i alla kommuner, såsom jag har uppfattat tidningsskriverier. Det är en risk att vi får en spridning ändå. En del kommuner har varit duktiga. Göteborg startade ett stort program, men sedan finns det små kommuner som inte haft samma möjligheter. Det är väldigt viktigt att vi håller kontroll på salmonellafrågan. Därför ville jag nämna den. Därmed tackar jag för ordet, herr talman.
Herr talman! Problemet med djurdatabasen i Söderhamn är att det nu anställs folk där. Det etableras en ny myndighet och en ny byråkrati. Det har sagts mig att det anställs 20 personer just nu. Siffran 35 miljoner kronor i budgeten signalerar möjligen om ännu fler människor. Räknar man om det i något så när genomsnittlig kostnad per person motsvarar det förmodligen över 50 personer. Här etableras alltså en byråkrati som det naturligtvis blir svårt att återgå från. Jag har inte noterat att Centerpartiet i någon reservation har motsatt sig denna etablering.
Herr talman! Som jag sade tycker vi att det måste finnas ett system för att kunna ursprungsmärka kött. Däremot har vi sagt att vi tycker att man skulle avvakta och komma tillbaka med ett förslag till system när den Björkska utredningen var klar.
Herr talman! Det går bra att säga saker, men man måste gå till handling också. Jag säger igen att jag icke såg någon reservation när finansutskottet ursprungligen behandlade detta i tilläggsbudgeten då det första beslutet fattades om finansiering och etablering av djurdatabasen i Söderhamn. Då var vi moderater, såvitt jag minns, de enda som reserverade sig mot det förslaget.
Herr talman! Jag tror att Carl G Nilsson har kort minne i det här fallet. Vi fick förslaget till jordbruksutskottet för behandling. Där reserverade sig Centerpartiet och Moderaterna. Det var ingen skillnad i agerandet i jorbruksutskottet. Det fanns två reservationer.

Herr talman! Jag skall börja med att tacka utskottets ledamöter för tillstyrkande av den motion som jag nu för andra året i rad har väckt om ett stöd till det fjällnära jordbruket. Förhoppningsvis kommer hela riksdagen enad att ställa sig bakom den om en liten stund. Det är faktiskt väldigt positivt, och jag är väldigt glad över att vi har lyckats nå dithän. Det finns ett litet småskaligt jordbruk i de fjällnära områdena. Det är små gårdar, små enheter. Det finns inga möjligheter att rationalisera detta bruk, för det är för långt till grannens åker, för att uttrycka det enkelt. I genomsnitt handlar det om mjölkgårdar med tolv tretton kor. Man har inte haft möjlighet att utnyttja de befintliga miljöstöden eller andra stöd som finns inom EU-systemet. Det faktum att riksdagen snart kommer att fatta beslut om ett tillkännagivande om att regeringen skall komma tillbaka med ett förslag till ett särskilt stöd till det fjällnära jordbruket är jag mycket glad över. I övrigt har det varit en intressant debatt här i dag, en diskussion om dagens jordbruk, både det svenska och i viss mån det globala. Självklart är jordbruk livsmedelsproduktion och därmed nödvändigt för vår överlevnad. Men det är lika viktigt att detta jordbruk och denna livsmedelsproduktion sker på ett sådant sätt att det är långsiktigt uthålligt. Naturen kommer att klara sig, naturen överlever utan oss människor. Men vi överlever inte om vi inte anpassar vår produktion till vad naturen ger för förutsättningar. I dag är inte den produktionen uthållig. Hela den världsekonomi som vi lever i bedriver en rovdrift på ändliga resurser. Det är en ökad urbanisering som betyder förstörelse av jordbruksmark, förstörelse av vattenresurserna. Trots att jordbruksproduktionen har fördubblats sedan 1960 svälter 800 miljoner människor. Det här får man inte glömma bort i diskussionen om jordbruket i Sverige. Det betyder också att det är väldigt viktigt att vi bedriver ett jordbruk på all tillgänglig jordbruksmark. Där är jag helt enig med Dan Ericsson att det är viktigt - det är fler som framfört det. Det jag skulle vilja lyfta fram nu, eftersom jag inte hann göra det under den föregående debatten, är det ekologiska jordbruket, som är det mål som vi måste sträva mot. Vi har uttryckt i vår motion det som så att all jordbruksproduktion på sikt skall vara ekologisk. Med det menar vi att den skall vara långsiktigt hållbar, att man skall utnyttja lokala förnybara resurser, solenergi och bioenergi, bevara åkerjordens bördighet, maximera återcirkulation av växtnäring och organiskt material. Man skall minska behovet av ändliga resurser och miljöpåverkan på det sättet. Man skall inte använda naturfrämmande ämnen. Man skall bidra till bevarandet av genetisk mångfald i produktionen och i jordbrukslandskapet, om man skall kunna ge husdjuren betingelser som tillåter dem ett naturligt beteende. Det här är den målsättning som finns för det ekologiska jordbruket, och vi tycker att den är väldigt bra. Visionen måste ju vara att de 5,6 % som vi har i dag - och som vi har som mål skall öka till 10 % - skall växa successivt. Under den tiden kommer det konventionella jordbruket att minska, så att vi till slut når en helhet där vi har ett jordbruk som är hållbart. Det här betyder inte att det ekologiska jordbruket skall stå stilla. Det är dags, tycker vi, att utveckla begreppet ekologiskt jordbruk. Vi har bl.a. lyft upp frågan om att bryta ned det centrala målet på 10 % till regionala mål. Vi kan ju se att det är väldigt olika hur mycket jordbruksmark som odlas ekologiskt i olika delar av Sverige. Jämtland och Västernorrland hör till dem som är duktigast. Nu har inte de så stor andel jordbruksmark, men det är ändå bra att man har nästan en tredjedel ekologiskt odlat. Det kan jämföras med hur det ser ut i Skåne, Västergötland och Östergötland, som är stora jordbrukslän. I det sammanhanget skulle jag också vilja säga något om Centerns reservation när det gäller det här att komma med ett nytt mål för det ekologiska jordbruket. Jag tycker att det är litet grand att slå in öppna dörrar att reservera sig. Det står i propositionen att ett nytt mål skall utformas. Det står också i betänkandet. Så det är ju ingen skillnad mellan reservationen och det som vi alla är överens om. Sedan tycker vi också att det är viktigt att fortsätta att utveckla begreppet ekologiskt jordbruk. Hittills har man ju framför allt jobbat med att inrikta sig på att ha en produktion utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Nu menar vi att det är dags att ta nästa steg. Det finns tre problem i dagens ekologiska produktion. Det är näringsläckage, långväga transporter och användning av fossila bränslen. Det här måste vara det som man skall ta itu med i nästa steg. Det är ett problem att man är beroende av fossila bränslen, och det här med långväga transporter är ett område som man inte kan komma ifrån. Det finns en hel del ekologisk produktion som man faktiskt på det sättet skulle kunna ifrågasätta. Och man gör ju sina egna misstag. Själv köpte jag ekologisk honung från Nya Zeeland, och inte förrän jag kom hem började jag fundera över om det var så nödvändigt. Jag skulle också vilja säga något kort om det här s.k. kopasset. Vi är mycket kritiska till det sätt som detta hanteras på, men faktum är att det här bottnar i en förordning, och en förordning är direkt tillämplig i svensk lagstiftning. Finansieringen kan man diskutera. Jag är inte så säker på att man inte skall ta ut en avgift för den här administrationen, för det betyder ju också att man får en ursprungsmärkning som är värdefull. Det var Marie Wilén inne på. Det är en fullkomligt felaktig hantering administrativt, men såvitt jag har förstått så ligger en hel del av detta i att det är bundet till en förordning som inte Sverige ensidigt kan ändra på. Jag tänker också ta upp litet grand av den budget som vi från Vänsterpartiet har lagt fram. Som jag sade i mitt tidigare anförande har vi föreslagit att man inte nu skall utnyttja den sista delen av det framförhandlade stödet. I stället skall man ha kvar en reserv till den översyn av de samlade miljöprogrammen som skall göras inför nästa femårsperiod. Det betyder att vi också har gjort en litet annan prioritering i vår budget. Vi har en reservation, nr 1, som jag yrkar bifall till. Jag skall nämna litet kort om vad den reservationen innehåller. Vi har bl.a. föreslagit ett ökat anslag till Statens veterinärmedicinska anstalt. Det har vi gjort bl.a. mot bakgrund av det ökade antal djursjukdomar som vi har fått i Sverige - inte minst på grund av den ökande handeln med övriga EU-länder. SVA har krävt mer pengar. Vi har föreslagit att de skall få en ökad ram för att klara av det här. Detsamma gäller anslaget för att bekämpa smittsamma husdjurssjukdomar. Där har vi också föreslagit en ökning med 15 miljoner. Vi har ju sett en ökning av salmonella. Vi har sett en ökning av andra sjukdomar, t.ex. utbrott av Newcastlesjuka bland höns. Vi har haft problem med sjukdomar hos svinen osv. Det här är något som vi tyvärr måste lära oss att leva med och lära oss hantera. Det är dåligt att man då drar ned anslagen jämfört med vad myndigheterna känner att de behöver. På samma sätt har vi fördelat en större ram till Statens livsmedelsverk, bl.a. för att klara av det här med bekämpningen av salmonella i det kött som kommer in. Jag är helt överens med vad Marie Wilén sade tidigare. Vi från Vänsterpartiet har också krävt att man temporärt skall återinföra en gränskontroll för att få stopp på införseln av salmonellasmittat kött vid gränsen. Vi har också reserverat oss för att vi vill ha ett högre anslag till SLU. Nu har de fått en ytterligare besparing, eller neddragning, med 9,4 miljoner inför nästa års budget. Det står i propositionen att detta är av statsfinansiella skäl. Vi har inte kunnat acceptera det. Här tycker jag att det vilar ett tungt ansvar på Centerpartiet, som med öppna ögon har gått in och försämrat förutsättningarna för jordbruksforskningen på ett sådant sätt att hela det norrländska jordbruksforskningsprogrammet just nu är hotat. Det är många som har protesterat mot det här. Jag vet inte vad man kan göra åt det, men det är i alla fall väldigt allvarligt att försöksanstalterna i Röbäcksdalen och Öjebyn och ytterligare två ställen riskerar att läggas ned och flyttas till andra delar i Sverige. Det är ju faktiskt så att man inte kan forska på norrländskt jordbruk i Skara eller i Alnarp. Man kan inte forska på norrländska klimatförhållanden, norrländska förutsättningar att hitta alternativa grödor, tålighet mot frost och andra problem som finns i det norrländska jordbruket. Det kan man bara göra i Det finns också en enhet i Umeå där man forskar på renar. Jag har litet svårt att se att man skulle kunna bedriva den forskningen längre söderut än där det görs i dag. Med det, herr talman, har jag lämnat igen några av de minuter jag fick, eller tog mig rätten att ta, i den förra debatten. Jag vill yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Först vill jag säga att målet om ekologisk odling ligger i ett annat betänkande. Jag tänker därför inte utveckla det här. Centerpartiet har kommit fram till att vi är beredda att göra en precision av målet redan nu. Maggi Mikaelsson m.fl. har däremot valt att avvakta tills man har gjort en utvärdering av det här. Men det ligger alltså i det andra betänkandet. Vad gäller SLU, tror jag att Maggi Mikaelsson har kort minne. Historien började inte nu. Problemen i fråga om SLU:s anslag är de största sedan den stora neddragningen med 104 miljoner 1994/95. Det var inget annat universitet som fick en sådan neddragning. Centerpartiet anser att den här besparingen är mycket olycklig. Vi utgår från att det är en engångsbesparing. Men jag tror att det är viktigt att hålla isär storheterna. Det är den stora besparingen som har ställt till de stora problemen. Men denna besparing är också olycklig.
Herr talman! Jag vet att frågan om nivån på det ekologiska jordbruket hör till det förra betänkandet, men jag har pratat om ekologiskt jordbruk i den här debatten. Jag ville därför ta upp det här. Jag tycker att det är litet grand att slå in öppna dörrar. Det är rimligt att man gör en utvärdering innan man bestämmer sig för nästa mål. Det handlar också om innehållet i detta mål. När det gäller SLU och deras forskningsanslag, är det ju så att SLU tidigare har haft stora reserver att ta av. Nu har man tömt alla de reserverna. Nu finns det inga pengar kvar, och nu är forskningen just på de norrländska försöksanstalterna hotad. Det tycker vi är allvarligt. Det har vi protesterat mot, och det kommer vi att fortsätta att protestera mot.
Herr talman! Jag tycker att det är litet magstarkt av Vänsterpartiet att reagera nu. Ni stöttade ju den stora nedskärning som var tidigare. Det har inte funnits stora reserver. Problemet har varit att när man har gjort den här stora besparingen hänger det ju i ett bra tag. Det är tur att det har funnits en viss reserv för att klara av det stora, men det är inte bra. Detta leder till stora problem. Jag hoppas att den norrländska jordbruksforskningen skall finnas kvar på något sätt. Men jag tycker att Vänsterpartiet bör fundera litet över sin argumentering. De stora besluten fattades ju tidigare.
Herr talman! Det har funnits anledning att titta över alla institutioner i den neddragning och de besparingar som vi har tvingats göra. Vi gjorde den bedömningen att det fanns ett utrymme. Man har gjort ganska stora förändringar inom SLU och koncentrerat verksamheten. Det har varit bra. Men vi har ju också fått en uppvaktning i jordbruksutskottet där man sade att nu är måttet rågat. I stället har man nu anslagit pengar till grundutbildning i årets budget. Då har man tvingats göra ytterligare omprioriteringar av forskningen för att klara grundutbildningen. Den uppgörelse som Centern och Socialdemokraterna har gjort har inte varit tillräcklig när det gäller anslagen till grundutbildningen. Därför har man i stället fått ta ytterligare från forskningen. Det är det jag har protesterat emot.
Herr talman! Nu kommer pengarna till det som vi diskuterade förut på morgonen, dvs. när vi diskuterade principerna. Det är kanske en litet konstig uppdelning, men nu har ju regeringen valt att lägga fram en propositionen samtidigt som budgeten, och då blir det litet underligt. Jag tänker kommentera det som Miljöpartiet har gjort i sin budget. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. En del av det som finns i den här budgeten har jag redan berört. Det gäller framför allt de nya stöd som skall gå till lantbruket i form av nya miljöstöd. Det kommer ungefär 600 nya miljoner varje år för att vi skall komma upp i de 2,8 miljarder som det framförhandlade miljöstödet är. I de allra flesta fall har vi stött detta. Men samtidigt är det mycket pengar man har råd med till jordbruket. Det handlar naturligtvis om vilken prioritering som majoriteten har gjort. I ett fall kan vi inte acceptera detta. Det gäller det REKO-stöd som nu föreslås till resurshushållande konventionellt lantbruk. Där har man tänkt sig att lägga ett anslag på 295 miljoner. Hälften är EU finansierat och hälften svenskfinansierat. I det här stödet tar vi bort 100 miljoner nationella pengar och 100 miljoner EU-pengar. Vi menar att det här stödet får vänta. Dels anser vi att vi inte har råd med det, dels anser vi att i den utformning det har fått är det för dåligt. Men vi sparar 95 miljoner av detta för att lägga på annat som vi anser är angeläget. Vi vet att det finns litet dåligt med pengar i många av de miljöstöd som finns i dag. Man har t.o.m. satt en gräns för att man inte får söka längre. Det tycker vi är olyckligt. Därför vill vi öka på en del av dem. Men vi vill också se till att de hästar som skulle ha fått stöd får det. Det stödet vill vi behålla och utöka till 8 miljoner. Vi anser också att vi bör ta fram ett ekostöd till höns. När vi behandlade burhönsfrågan för snart ett år sedan kunde man konstatera att det då fanns ungefär 13 000 höns som var ekologiska, dvs. de kom ut och kunde se solen någon gång. Ett år senare, dvs. om någon månad, räknar man med att antalet hönsplatser har ökat till 80 000. Det är mycket glädjande att efterfrågan på KRAV-ägg faktiskt ökar mer än tillgången i dag. Det är inte svårt att få avsättning för KRAV framställda ägg. Det är för övrigt inte heller svårt att få avsättning för ägg från frigående höns. Det är snarare så att det i dag börjar bli svårt att få avsättning för buräggen. Det är en mycket glädjande utveckling. Vi anser att det borde finnas ett stöd för den ekologiska äggproduktionen inom miljöstödet. Därför har vi anslagit 2 miljoner till det. Nu säger man att det ekologiska lantbruket skall utvecklas, och det är vi tydligen överens om här i kammaren. Då är det mycket konstigt att regeringen skriver att näringen själv får klara marknadsföringen av de ekologiska livsmedlen. Man anslår enbart 2 miljoner till detta. I Danmark anslås det betydligt mer pengar till det, ungefär 46 miljoner. Det är alltså en enormt stor skillnad i den svenska respektive danska inställningen till hur man skall stödja detta. Om vi skall öka den ekologiska produktionen, främja närproducerat och hjälpa den här produktionen på traven bör vi se till att också öka stödet för marknadsföringen på samma sätt som Danmark gör. Det blir ju pinsamt om vi helt plötsligt måste börja importera ekologiskt odlade livsmedel till Sverige för att efterfrågan är för stor. Det händer faktiskt redan i dag att man importerar ekologiska livsmedel. Därför vill vi att stödet till marknadsföringen av ekologiska produkter skall ökas rejält. Vi vill öka det till 9 miljoner. Var får vi då de pengarna ifrån? 2 miljoner är befintliga i dag, 2 miljoner tar vi från samma anslag. Det finns nämligen ett stöd på 2 miljoner för funktionstest av sprutor. Om man menar allvar med det nya REKO stödet finns det rejält med stöd där till giftsprutor. Det behövs inte ytterligare pengar. Vi tar också bort det stöd som föreslås till exportfrämjande åtgärder för produkter. Vi menar att det är viktigare att satsa på den nationella marknaden, och framför allt för ekologiska produkter. Att komma ut på marknaden, sälja och exportera sina produkter är kanske någonting som näringen får klara själv. Det är viktigt att Sverige ser till att minska transporterna av produkter. Vi har svårt att se någon vits med att vi skall producera gris här till tyskarna och tyskarna skall producera gris där till oss. Det finns en mycket stor transport av livsmedel fram och tillbaka inom EU, och egentligen i hela världen. Vi ser inte positivt på det. Vi skall snarare försöka producera lokalt och även äta mat som är mer lokalt producerad för att komma ifrån den stora transportapparat som byggs upp i dag. Det finns många exempel på att maten körs fram och tillbaka ett antal gånger för att så småningom hamna på ett bord som ligger mycket nära producenten. Vi menar att det är bättre att se till att marknadsföra produkterna lokalt och att förädla produkterna lokalt så långt det bara är möjligt. För det vill vi ha ett stöd. Vi har alltså anslagit 9 miljoner för marknadsföring av ekologiska produkter. En annan fråga som också kommer upp i det här betänkandet handlar om viltskador. Det är en fråga som har behandlats många gånger tidigare, t.ex. förra året. Då skrev utskottet i samband med budgetpropositionen att vi ville att regeringen skulle ta fram en ny rovdjurspolicy. Det står: "snarast återkomma till riksdagen med förslag till en sammanhållen rovdjurspolitik". Man skriver: "Ett lämpligt tillfälle för en sådan redovisning är t.ex. budgetpropositionen för år Det är väl knappt att man har tillsatt den utredare som skall titta på det här. Något förslag till en sammanhållen rovdjurspolitik finns inte i det här betänkandet. I det sammanhanget skrev också utskottet: "Vidare bör regeringen pröva möjligheten att utvidga rätten till statlig ersättning för rovsdjurskador på andra tamdjur än renar." Vi tycker att detta är mycket angeläget. I dag ökar faktiskt antalet stora rovdjur. Man räknar med att det finns ungefär 1 300 björnar, 1 200-1 500 lodjur, 45 50 vargar och ungefär 200 järvar. Detta innebär naturligtvis att det blir fler möten i naturen mellan människa och stora rovdjur. I de allra flesta fall är detta positiva och spännande möten, men ibland kan det vara problem. Det är t.ex. problem om en varg tar ett får, när björnen ger sig på bikupor, vilket faktiskt sker, och när en varg tar en jakthund. Om vi menar allvar med att vi skall ha de här rovdjuren i naturen - och det hoppas jag att vi är överens om - gäller det att se till att de negativa mötena blir så litet negativa som möjligt. Då skall man se till att det finns en rejäl möjlighet för samhället att gå in och ersätta den skada som rovdjuren har åstadkommit. I § 29a i jaktförordningen står det att de tamdjur som kan ersättas bara är sådana i näringsverksamhet. Det står också att sådana djur som kan försäkras inte kan ersättas. Vad innebär det i praktiken? Det innebär t.ex. att man inte kan få ersättning för jakthundar. Det är ofta mycket traumatiskt att bli av med en jakthund när den t.ex. tas av en varg. Det sker inte så ofta, utan det är mellan fem och tio jakthundar som tas av vargar varje år. Men det väcker alltid rubriker och starka känslor. Vi menar att staten bör ersätta dessa jakthundar, även om de har varit försäkrade. Det är mycket litet pengar, men det betyder mycket för den allmänna acceptansen av rovdjur i våra marker. På samma sätt måste också tamdjur i hobbyverksamhet kunna ersättas. Det är lika traumatiskt att bli av med ett får i en hobbyverksamhet som i en näringsverksamhet. Rovdjurshatet blir inte mindre om fåret finns i hobbyverksamheten än om det finns i näringsverksamheten. Det handlar inte om mycket pengar, men det är viktigt att ändra det här. Vi vet att Naturvårdsverket nu uppvaktar regeringen för att få en ändring av 29 a §, så att man kan ersätta både hundar och tamdjur som inte finns i näringsverksamhet. Även viltskador i övrigt ökar till en del. Det är viltskador både av gäss och av tranor, och där vill man öka verksamheten. Grimsö, som arbetar med detta, har utvecklat mycket bra möjligheter att komma till rätta med skadorna. Man jobbar förebyggande och ser till att ta fram stängsel och andra metoder för att slippa de här skadorna. Det kostar pengar, men det känns mycket angeläget. Det är det enda sättet att slippa jakten och att kunna behålla dessa arter i naturen utan att det blir problem. I dag finns det 13 1⁄2 miljoner kronor anslagna för den här typen av skador. Tidigare har det funnits en stor samstämmighet i utskottet om att ändra 29 a §, och jag är förvånad över att vi inte har fått stöd för det vid behandlingen av frågan i utskottet. Det är litet pengar, som sagt var, och det handlar om mycket goodwill. Det här är några av de frågor som behandlas i betänkandet. Jag tycker att det är olyckligt att debatten har blivit delad, och jag hoppas att regeringen i fortsättningen inte gör så att debatten blir på detta sätt.

Herr talman! Jag måste ställa en fråga till Gudrun Lindvall. Hon sade nämligen att efterfrågan på kravodlade produkter ökar mer än tillgången. Det är bra. Kravmärkningen är för övrigt ett utmärkt exempel på ett system som fungerar utan en statlig byråkrati och utan individuella kopass. Men sedan sade Gudrun Lindvall i nästa mening att vi måste anslå mer pengar till marknadsföring av ekologiska produkter. Vad är det för logik i detta? Om efterfrågan redan är större än tillgången, varför skall vi då anslå ytterligare medel till marknadsföring?
Herr talman! Många efterfrågar en sådan information, t.ex. skolor som vill gå över till kravodlade produkter. Ibland kan vi se att det finns en diskrepans mellan vad som efterfrågas och vad som produceras. Vissa tider på året måste vi t.ex. importera grönsaker, medan vi till England exporterar både ekologiskt fläsk och ekologisk mjölk. Det finns alltså alla möjligheter att se till att vi får en marknad som är mer i harmoni med efterfrågan. Vissa skolor börjar i dag laga mat av bara ekologiskt odlade produkter, men de har problem med att hitta sådana. Det finns inte utvecklade kontaktnät. Det finns mycket att göra på den här marknaden. Det är än så länge en ganska liten marknad, som behöver stöd. Det är för stor skillnad mellan den danska satsningen på 46 miljoner kronor och den svenska på 2 miljoner kronor. Även här kan vi diskutera konkurrensneutrala villkor. Från dansk sida satsar man alltså rejält på detta. Det blir naturligtvis fler lantbrukare som ställer om när de känner att de har ett rejält stöd i ryggen och känner att det finns marknadsföringspengar. Det gör att de kan vänta sig en ökad efterfrågan. Eftersom jag fick en replik vill jag också kommentera detta med kopass, som vi i Miljöpartiet har varit mycket negativa till. Carl G Nilsson vet också att jag har agerat i EU-nämnden. Jag anser att om vi skall ha det här skall vi göra det så litet byråkratiskt som möjligt. Vi är mycket kritiska till den hantering som nu verkar vara för handen.

Herr talman! Som jag påpekade i den förra debatten har regeringens ordning med att lägga fram en särproposition samtidigt med budgetpropositionen stökat till det hela en del. Jag har därför i den förra debatten nämnt några principiella ståndpunkter kring jordbrukspolitiken som jag nu inte tänker upprepa. Vad gäller föreliggande förslag bygger det på de budgetramar som riksdagens majoritet har antagit. Eftersom vi kristdemokrater hade en högre ram för utgifterna avseende jordbruket deltar vi ej nu heller i beslut som berör anslaget. Jag skall också i denna debatt påminna om att vårt parti ej har ordinarie ledamot i utskottet, varför det ej varit möjligt att avge reservationer eller särskilda yttranden i utskottet utan vi lägger fram våra synpunkter direkt här i kammaren. I vår budgetmotion tog vi bl.a. upp frågan om förenkling av administration av kartavgiften - en avgift som vi för övrigt menar ej skall belasta jordbrukarna. Vi motsatte oss införandet av denna avgift. Nu har riksdagsmajoriteten beslutat om avgiften, och då har vi i konstruktiv anda föreslagit en förenkling av administrationen av densamma. Inte heller på denna punkt har utskottsmajoriteten funnit det värt att föra det till beslut. Moderaterna i utskottet har dock haft vänligheten att följa upp vårt motionskrav, och man tillstyrker motionen enligt reservation 3, som jag således yrkar bifall till. Ett tips till dem som arbetar med det här är att gärna titta på upplägget i motionen för hur det här skall administreras. Det skulle bli betydligt billigare än det sätt som man hanterar det på nu. Regeringen aviserar nu en översyn av organisationen av jordbruksadministrationen. Vi är övertygade om att en sådan genomgång kan leda till stora effektivitetsvinster. Från Kristdemokraternas sida har vi föreslagit att frigjorda resurser vid effektivisering av den totala jordbruksadministrationen skall användas för registerhållningskostnader - nu aktuellt är främst djurdatabasen. Inte heller kostnaderna för detta register skall enligt vår uppfattning belasta jordbrukarna. Vidare skall enligt vår uppfattning frigjorda administrationsmedel ställas till förfogande för fortsatt uppbackning av avbytartjänsten. Vi beklagar från Kristdemokraternas sida att regeringen med riksdagens stöd nu avvecklat stödet till avbytarverksamheten. För mjölkgårdar är avbytarverksamheten helt nödvändig för att möjliggöra ett normalt liv för jordbrukarna. Det är ytterligt märkligt att regeringen tillsammans med Centerpartiet fullföljt denna sociala nedrustning. För vår del är vi beredda att på nytt stötta avbytarverksamheten. Detta ser vi som en del i ett tidigare ingånget avtal med Sveriges bönder. Det är märkligt att utskottet inte ens kommenterar denna fråga i sitt betänkande. Kostnaderna för det djurregister som nu upprättas, främst av arbetsmarknadspolitiska skäl, föreslår regeringen skall belasta lantbrukarna. Detta är inte en riktig politik. Det är inte den enskilde lantbrukaren som skall bära kostnaderna för registerhållning som hör samman med EU-krav, särskilt inte som regeringens handläggning innebär onödiga kostnader. Regeringen bör därför snarast återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om finansiering av djurregistret. Jag vill här och nu passa på att fråga utskottsmajoriteten om man kommer att agera för att få en förändring till stånd. Jordbruksverkets blanketter är ju redan utskickade. Jag har sett dem. Jag har också sett anvisningarna, och jag kan förstå att en del kliar sig i huvudet efter detta. Jag funderar på om regeringen på ett handfast sätt tänker agera för att underlätta lantbrukarnas situation. Inge Carlsson, som är utskottsmajoritetens företrädare, kanske kan ge ett besked på denna punkt. Jag tror att många skulle se positivt på ett besked som innebär en förenkling och förändring av detta. Herr talman! Jag hade inte tänkt söka strid med Centerpartiet i debatten, men Marie Wilén gjorde sådant våld på sanningen i ett tidigare replikskifte att jag måste ta upp den frågan. Hon hävdade att Centerpartiet hade agerat emot detta djurregister. Jag tog fram den tilläggsbudget som behandlades här i kammaren för inte så länge sedan. Jag noterar där att det finns två reservationer i just djurregisterfrågan, en från moderaterna och en från kristdemokraterna. De sammanfaller. Jag kan läsa innantill från Kristdemokraternas reservation i det sammanhanget. Detta är vårt förslag till text: Finansutskottet delar de synpunkter som framförs i motionen från Kristdemokraterna. Regeringen föreslår att driftkostnaderna för det djurregister som nu upprättas skall belasta lantbrukarna. Detta är enligt utskottets mening inte en riktig politik. Det är inte den enskilde lantbrukaren som skall bära kostnaderna för registerhållning som hör samman med EU-krav. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som tydliggör att ökade kostnader som hör samman med EU-krav skall bäras av staten. Det gäller både den nyligen införda kartavgiften och det nu aktuella djurregistret. Riksdagen hade alltså möjlighet att avvisa regeringens förslag. Centerpartiet gjorde inte det. Det fanns ingen reservation från Centerpartiets sida när riksdagen behandlade frågan. Det vet Marie Willén. Ändå försöker hon på det sätt som hon gjorde tidigare mörka den inställningen. Det är bättre att stå för dåliga beslut, Marie Willén. Än bättre är att ni ändrar er och redovisar varför ni har gjort det. Försök inte att på detta sätt vilseleda oss om vad som faktiskt händer i riksdagen i den frågan. Eftersom jag ändå kommenterar Centerpartiet kan jag ta upp två frågor till. Det hävdades att man nu ställer sig positiv till den Björkska utredningen. Man nämnde speciellt energibeskattningen, som föreslås jämställas med energibeskattningen i tillverkningsindistri. Lantbruksföretagen skulle ha samma förmåner som tillverkningsindustrin och alltså beskattas lättare. Också på sådana förslag har Centerpartiet haft möjlighet att rösta. Vi kristdemokrater har framfört det tidigare. Det är ett tag sedan. Det fanns en möjlighet att göra dessa förändringar. När vi får en utredning från en tidigare centerpartistisk riksdagsledamot backar man upp förslagen. Det är möjligt att det är en bra modell. Det kan vara ett tips till regeringen. Lägg gärna utredningar på tidigare centerpartistiska riksdagsledamöter, för då kommer Centern att så småningom följa de förslagen. Det är utmärkt. Men varför inte agera då förslagen faktiskt finns för behandling i riksdagen? Samma sak gäller ett fullständigt användande av miljöstödet. Det fanns faktiskt tillfälle att påbörja detta tidigare. Marie Wilén berömmer sig av att vi är där nu och säger att vi fixar det. Centern har faktiskt tidigare röstat emot förslaget. Det är verkligheten. Herr talman! I takt med att svenska livsmedelsprodukter blir kända ute i Europa ökar förutsättningarna för export. Det är därför angeläget att på olika sätt göra dessa produkter kända. Det gäller inte minst de ekologiskt producerade livsmedlen. Därför menar vi att det är angeläget att tillföra anslaget för exportfrämjande åtgärder ytterligare resurser. Jag vill säga något kort principiellt om jordbrukspolitiken också i detta budgetsammanhang. Nyligen - i oktober - behandlade riksdagen ett annat jordbruksbetänkande, där det hävdas att det råder samstämmighet om målen med jordbrukspolitiken. Så är det inte. Vi ser i stället att det finns en skillnad mellan dem som ser jordbruksnäringen som en nödvändighet för en fortsatt levande landsbygd och som en livsmedelsresurs i det globala perspektivet och dem som ser på jordbruket som en näring bland alla andra. För vår del vill jag återigen slå fast att fortsatt jordbruksproduktion i Sverige såväl som i övriga EU länder är en nödvändighet. Nationellt gäller det såväl för att målsättningen om att hela Sverige skall kunna uppnås som för att garantera en fortsatt inhemsk livsmedelsförsörjning. Vad gäller skogen, slutligen, har regering och riksdag tidigare markerat att man vill ha en ägarstruktur i det svenska skogsbruket som innebär att ökat enskilt ägande bör stimuleras till skillnad från ökat storbolagsägande. Den beskrivning av förändringen av ransoneringsregeln som regeringen aviserar kan inte sägas ligga i linje med denna inriktning, snarare tvärtom. När storbolag köper till skogsmark berörs de fortfarande inte av ransoneringsregeln, eftersom de tilläggsköpta hektaren räknas in i det totala skogsinnehavet. Sänkningen från 100 till 50 hektar kan ses som ett försök att motarbeta "klipparna". Åtgärden kan utgöra ett hinder för denna typ av verksamhet, men för att komma åt problemet på allvar borde hela regelverket ses över. Det bästa och enklaste är sannolikt att man ser över föreskrifterna till skogsvårdslagen. Regeringen borde enligt vår uppfattning ta ett sådant initiativ. Vad gäller reservation 5, som berör ändring av skogsvårdslagen, kan jag säga att vi kommer att avstå vid en eventuell omröstning, eftersom vi vill ha en översyn av regelverket.

Herr talman! Jag skulle vilja kommentera några saker. Jag börjar med avbytarverksamheten. Centerpartiet såg till att den fanns kvar ett år längre än vad den skulle ha gjort i annat fall. Dan Ericsson kritiserar inte moderaterna för att de över huvud taget inte stöttade avbytarverksamheten. Det är förvånande. Det var vi som såg till att den fanns kvar i ett år och att den sedan kunde avvecklas under någorlunda hyfsade former. Dessutom gjorde näringen därefter prioriteringen att det i det läget var viktigare att bygga ut miljöstödet fullt ut än att behålla avbytartjänsten. Detta vet Dan Sedan kommer vi till miljöstödet. Vi har åstadkommit en fullständig utbyggnad av det. Tänk om vi hade gjort som Kristdemokraterna! Då hade vi troligen inte haft ett fullt utbyggt miljöstöd. Vi har åstadkommit resultat. Det är väl bra? Det är bra för jordbruket och för hela näringen. Jag har uppfattat att alla partier tycker att det är bra. Som jag sade lämnade finansutskottet sitt betänkande för yttrande till jordbruksutskottet. Vi har reserverat oss. Det yttrandet finns i FiU11, bil. 6.
Herr talman! Jag vill återigen poängtera att jag egentligen inte söker strid med Centerpartiet. Vi är överens om politiken på många punkter, men jag måste uttala mig när direkta falsarier framförs här i kammaren. Nu nyanserade sig Marie Wilén och konstaterade att det hon talade om var ett yttrande från jordbruksutskottet, där dess ledamöter hade reserverat sig. Men faktum är, herr talman, att det inte fanns någon reservation från Centerpartiets sida här i kammaren när ärendet avgjordes. Det fanns däremot en reservation från Moderaternas sida och från Kristdemokraternas sida. Då kan man inte hävda, som Marie Wilén gjorde i sin förra replik, att man har reserverat sig. Faktum är att man har röstat emot reservationen och därmed stött regeringen vad gäller införandet av djurregistret. Vad gäller avbytarverksamheten kan jag säga att jag tycker att Marie Wilén har en intressant inställning till politiken. Man har varit med och påverkat och visat resultat genom att lyckas skjuta upp avvecklingen av avbytarverksamheten ett år. Jag vill säga, herr talman, att jag inte är imponerad av det resultatet. Tvärtom hade det varit bättre att söka strid och argumentera om varför regeringen nu bryter ett avtal med Sveriges bönder. Det hade varit bättre om man hade försökt försvara denna verksamhet. Det är sant att också Moderaterna röstade emot avbytarverksamheten. Det hade kanske varit bättre att försöka få i gång opinionsbildningen och klara den debatten i stället för att, som Marie Wilén sade, skjuta upp nedläggningen med ett år. Vad gäller miljöstödet kan jag säga att vi inte vet vad som hade hänt om vi hade tagit en rejäl fight från början. Nu vet vi att vi avhände oss den möjligheten. Det har drabbat jordbruksnäringen hårt och gjort att många lantbrukare har lämnat sina lantbruk under denna period. Det är vad som har hänt. Hade vi tagit en rejäl fight och stått fast vid det avtal som framförhandlats av den tidigare regeringen, där också Centerpartiet ingick, hade det kanske varit möjligt att driva en helt annan politik på detta område.
Herr talman! Vi kan se vad jag sade från början i protokollet i morgon. Det löser sig, Dan Ericsson. Dan Ericsson säger att han inte söker strid, men ändå upprepar han det han sagt om avbytarverksamheten och miljöstödet. Vi såg till att avbytarverksamheten fanns kvar längre och att den kunde fasas ut på ett bättre sätt än vad som hade skett om vi hade klippt av direkt. Miljöstödet utnyttjas nu till fullo. Jag tror faktiskt inte att Kristdemokraterna hade klarat av att ro en sådan fråga i land.
Herr talman! Anledningen till att jag upprepade detta var kanske den förvåning jag kände inför Marie Wiléns svar, nämligen att det resultat ni åstadkommit var att nedläggningen uppskjuts med ett år. Jag tyckte inte att det var något direkt lysande resultat. Men er lojalitet med regeringen har alltså bidragit till de här försämringarna för jordbruksnäringen. Det är ett faktum, och det kommer ni inte ifrån. Sedan kan vi diskutera en alternativ uppläggning - om det hade varit bättre att ta en rejäl fight, bilda opinion och faktiskt försvara jordbruket än att på detta sätt låta kupera svansen ett år senare. Jag tycker inte att det är någon direkt resultatinriktad politik. Centerpartiet bär nu ansvaret för detta beslut också, och det beklagar jag. Egentligen tror jag att många av centerpartisterna i grunden delar vår uppfattning, nämligen att den här verksamheten skulle vara kvar och få fortsatt uppbackning från statens sida.

Herr talman! Svenska bönder, lantarbetare och livsmedelsarbetare, ja hela svenska folket, kan möta framtiden med tillförsikt och framtidstro. Vi kommer att ta steget in i nästa sekel med låga räntor och hög tillväxt, låg inflation och sjunkande arbetslöshet. Låneberoendets tid är förbi. Överskott i de offentliga finanserna skall pressa tillbaka statsskulden, och vi kan åter forma vår gemensamma framtid - ett samhälle där ingen lämnas utanför. Den krisperiod landet gått igenom de senaste åren har varit tung och besvärlig. Välfärden, demokratin och jobben hotades av de statsfinansiella problem som den borgerliga regeringen hade försatt landet i under åren 1991-94. Därför var budgetsaneringen nödvändig, och det var nödvändigt att den genomfördes snabbt och resolut. Tack vare det svenska folkets medverkan och uppoffringar betalar vi välfärden med egna pengar, inte lånade. Tack vare att vi socialdemokrater tillsammans med Centerpartiet fört en konsekvent och framgångsrik politik kan nu jordbrukssektorn avsevärt stärka sin ekonomi. I det betänkande vi nu debatterar har utskottet behandlat regeringens förslag till budget för år 1998 vad gäller anslag inom utgiftsområde 23, Jord och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Riksdagen har tidigare, den 20 november 1997, fastställt utgiftsramarna för utgiftsområdet till 13 725 623 000 kr. Det har varit en stor utskottsmajoritet som tillstyrkt regeringens förslag om medelsanvisningar på de olika anslagsposterna.

Moderaterna m.fl. borgerliga partier har hävdat att vi skulle ta hem det framförhandlade programmet redan 1995. Vi socialdemokrater hävdade att vi inte kan låna pengar för att genomföra denna reform. Dessutom har vi tid på oss fram till år 2000. Vi bedömer nu att vi år 1998 har en stabil ekonomi, och av det skälet kan vi redan nu ta hem ytterligare 350 miljoner kronor från EU-budgeten och komplettera programmet med lika mycket från statskassan. Detta förstärker de åtgärder som bedöms önskvärda för att främja jordbrukets positiva inverkan på natur och kulturmiljön samt förbättra sektorns konkurrenskraft genom omställning till en mer miljöanpassad produktion. Åhnberg och hela vårt stora parti - betraktar jordbruks och livsmedelsindustrin som en av de främsta framtidsnäringarna. Det har bl.a. kommit till uttryck i den regeringsförklaring som statsministern har lämnat inför oss i riksdagen. Sveriges medlemskap i EU och det globala perspektivet öppnar alltmer västhandeln med jordbruksprodukter, vilket innebär nya möjligheter. Vi har under de senaste åren kunnat glädjas åt framgångar för den svenska livsmedelsexporten. Det gäller så vitt skilda områden som export av fläskkött till Storbritannien och glasstårtor till Danmark. De här exemplen kan naturligtvis göras många fler. Det gäller för svensk livsmedelsindustri att visa att det man har att erbjuda är mer attraktivt än andra alternativ. Då duger det naturligtvis inte att marknadsföra svenska exportprodukter med en svensk flagga. Det är kvalitet som skall marknadsföras. Det är lyhördheten för konsumenternas krav och önskemål som kommer att avgöra om svensk livsmedelsexport blir vinnare eller förlorare. Jag menar att svensk livsmedelsproduktion har goda, eller rättare sagt stora, möjligheter att hävda sig i den hårda konkurrensen. Den svenska produktionen är i många avseenden unik. Jag tänker på miljöanpassning, djurhållning och produktkvalitet. Under det här året har en yrvaken diskussion förts, inte minst inom EU, med anledning av BSE-krisen, dvs. galna ko-sjukan. Vårt eget kadavermjölsförbud och vår hållning när det gäller användningen av antibiotika är exempel på att vi har varit förutseende. Vi socialdemokrater har gjort ett vägval som alltfler inom näringen instämmer i. Vår livsmedelsproduktion skall ge konsumenterna förädlade kvalitetsprodukter för såväl hemmamarknad som export. Det är det som vi socialdemokrater vill understödja med vår politik, och vi gläds åt att näringen är med oss. LRF och Sveriges bönder är på väg mot världens renaste jordbruk, och jag tycker att man kan vara både stolt och glad över att lantbruket i Sverige har en framtidsinriktad och offensiv hållning. Det är ett åtagande som ligger helt i linje med vår socialdemokratiska politik. Herr talman! Vår jordbrukspolitik när det gäller miljöanpassning och djurhållning får genomslag i vår omvärld. Vid det senaste WHO-mötet den 17 oktober framkom att WHO kräver att användningen av antibiotika vid djuruppfödning kraftigt skall minskas. Överanvändningen av antibiotika vid djuruppfödning leder till resistenta salmonellabakterier. Dessa kan överföras från djur till människor, vilket innebär att en fortsatt hög förbrukning är ett hot mot folkhälsan. Våra ansträngningar på detta område börjar nu ge resultat. WHO:s uttalande är mycket glädjande. Det överensstämmer med den svenska antibiotikapolicyn. Ett annat exempel jag vill ta upp kommer från Holland, där man under året har haft en omfattande svinpest. Den holländska regeringen föreslår att landets grisbestånd skall skäras ned med 25 %. Holland vill gå ifrån en industriell grisproduktion och i stället närma sig Sverige. Man konstaterar att Sverige har kommit långt när det gäller djuromsorg och miljöhänsyn i vår djuruppfödning. Det var naturligtvis fler länder som under det här året drabbades allvarligt av svinpesten, men värst var det i Holland. En av orsakerna till att sjukdomen slagit så hårt just i Holland är den intensiva svinproduktionen. Varje år uppföds omkring 15 miljoner grisar. Nu skall uppfödningen skäras ned till drygt 11 miljoner om året. Enligt den holländske jordbruksministern skall Holland nu gå från kvantitativt tänkande till kvalitativt. Om man inte klarar det hävdar jordbruksministern att landet står inför ett nytt utbrott av svinpest redan före sekelskiftet, något som sektorn aldrig kommer att överleva. Det här är några exempel som visar att vi börjar få gehör för vår djuromsorg. När vi har behandlat den här propositionen och skrivit utskottsbetänkandet tycker jag att vi i stort sett har varit överens. Det finns en del marginella skillnader. 5 miljoner och ge Skogsstyrelsen motsvarande 5 miljoner. Det som skiljer oss åt är pengarna till SLU, 9,4 Kristdemokraterna har 20 miljoner kronor mer än vi och regeringen. Av dem skall 5 miljoner gå till exportsatsning. Vi har litet olika åsikter, och det kommer fram i reservation 1 och reservation 2, där Vänsterpartiet och Miljöpartiet avviker en hel del. Men mycket tycker jag handlar om 2 miljoner här och 3 miljoner där. Det mest allvarliga tycker jag är att ni inte vill vara med och stödja svensk exportindustri. Bägge två har reserverat sig mot att vi vill föreslå de här 5 miljoner kronorna. Vi tycker att det är viktigt att hjälpa svensk näring, just den här näringen som befinner sig i en hård konkurrenssituation. Men de här 5 miljonerna kommer att vara en liten hjälp på vägen, trots allt. I reservation 3 står det att kartavgifterna är ett misslyckande. Man kan säga att det är ett misslyckande. Det sade Carl Bildt om hela sin egen politik. Vi kan säga att kartavgiften är ett misslyckande. Men det pågår en översyn av detta. Vi är lika glada som ni om vi kan rätta till det här bekymret. Sedan har vi reservationerna 4 och 5, och jag vill först kommentera reservation 4. Centern och Miljöpartiet vill gå längre än regeringen vad gäller sänkningen av arealgränsen för ransoneringsregeln. Den förändring i ransoneringsregeln som trädde i kraft 1994 har som reservanterna skriver lett till att det har funnits spekulativa inslag i en del av markförvärven. Det innebär att minst hälften av den produktiva skogsarealen skall bestå av skog som är 20 år och äldre. Utskottsmajoriteten anser att regeringens förslag är väl avvägt och kommer att leda till avsevärd verkan. Därför yrkar jag avslag även på den reservationen. I reservation 5 motsätter sig moderaterna den avgift för tillsyn och kontroll som regeringen föreslår skall regleras i 37 § skogsvårdslagen. Reservanternas motiv är att en ny skogsavgift skall införas. Detta är ju fel. Motivet är EU-reglernas hårdare krav på tillsyn och kontroll av yrkesmässig produktion och handel med skogsodlingsmaterial. Vi anser att en tillsynsavgift som ökar förutsättningarna för en ökad kontroll av plantmaterialet är väl motiverad. Att näringen belastas med kostnaden är väl inte mer märkvärdigt än att övriga sektorer får betala när det gäller tillsyn inom respektive verksamhetsområde. Vidare anser reservanterna att den föreslagna ändringen i 14 § rörande anmälningsplikt vid skogsbränsleuttag är luddig och svår att förstå. I propositionen föreslår regeringen ett tillägg i anmälningsplikten vid slutavverkning, vilket innebär att den även omfattas av skogsbränsleuttag. Föryngringsavverkning skall vara större än 0,5 hektar och avse yrkesmässig hantering. Utskottsmajoriteten har förstått det här, och vi anser att den här åtgärden är väl motiverad. Med den förändringen ges skogsvårdsmyndigheterna en möjlighet att följa utvecklingen och genom rådgivning föra en dialog om lämpligheten vad gäller olika marktyper. Herr talman! Jag har fått en rad frågor, men jag får försöka återkomma till dem i olika replikskiften. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag blev litet paff. Det är första gången på mina 6 1⁄2 år i riksdagen som jag har hört Inge Carlsson erkänna ett misslyckande. Det tycker jag var mycket klädsamt. Men om nu kartavgiften var ett sådant misslyckande varför inte ta bort den? Det är det bästa. I annat fall: Läs instruktionen i den motion vi har skrivit om hur man administrativt skall hantera detta så att det blir någon ordning på det hela! Det var egentligen inte detta jag tänkte ta upp med Inge Carlsson utan en annan sak. Jag fick i min hand - det gäller väl samtliga riksdagsledamöter i Östergötland, och Inge Carlsson är ju därifrån - ett brev från LRF:s lokalavdelning i Åtvidaberg, vars ordförande heter Karin Wesslén Holmberg. Det handlade om den nya djurdatabasen. Hon beskriver den bekymmersamma situation som råder för i första hand Sveriges mjölkproducerande bönder. Hon nämner att vallstödet inte har blivit så bra som anses nödvändigt. Det handlar om problemet med de nya kartorna. Sedan följer en genomgång av en väl fungerande djurregistrering som redan finns. Man förstår inte varför man nu skall belastas med den här nya djurdatabasen. Hon avslutar med: Vi vädjar därför till riksdagens ledamöter att besinna sig och inte forcera fram en ny och för oss arbets och kostnadskrävande djurdatabas. Carlsson svara Karin Wesslén Holmberg, LRF Åtvidaberg?
Herr talman! Det var trots allt litet skillnad på misslyckanden. Att det administrativt är ett misslyckande kan inte vi politiker ställas till svars för. Men när Carl Bildt gav sin egen politik betyg och kallade den misslyckad är det en viss skillnad. När det gäller djurdatabasen kommer jag att svara att vi nu har fått till stånd en gemensam ursprungsmärkning i Europeiska unionen. Den kommer att avse inte bara svenskt kött utan det kött som produceras i alla medlemsländer. Jag är mycket glad för det här. Detta har Margareta Winberg och nu vår jordbruksminister Annika Åhnberg drivit mycket hårt i EU som en svensk position. Jag tycker också att det är viktigt att det inte är branschen själv som skall ha hand om det här registret, utan vi måste naturligtvis ha en myndighet. För några månader sedan gick Jordbruksverket ut till 45 000 djurägare och informerade om det här nya systemet. 21 000 av dessa, alltså mindre än hälften, var anslutna till Svensk husdjursskötsel, därför kan vi inte ha det kvar. När det sedan gäller ekonomin och vem som skall betala det här vill jag påpeka att det i nästan varje medlemsland är näringen själv som betalar löpande kostnader och driftkostnader. Det de svenska bönderna nu kommer att få betala är inte 35 miljoner. Det är först 15 miljoner i investering. Det skall betalas under ett antal år framöver. Sedan blir det en driftkostnad på ungefär 16 miljoner kronor. Det kommer inte att bli så många ören per kilo. Det här kommer ju att vara en trygghet för dem som producerar dessa varor, men också för oss konsumenter. Vi har en myndighet som kan sätta ursprungsmärkningen, att detta är svenskt prima bra kött.
Herr talman! Nu känner jag igen Inge Carlsson igen. Nu var det inte hans eget politiska misslyckande, utan nu skyllde han på ett administrativt misslyckande. Faktum är att när beslutet fattades sade vi att det skulle gå precis så här. Det var ett politiskt beslut. Det vore klädsamt om Inge Carlsson kunde erkänna att det här gick fel. Det vore väldigt bra om ni kunde rätta till det, så slipper vi gaffla om detta mer. Inser han vilken tid och kraft det här kommer att ta från en vanlig mjölkproducent som inte har så stor gård men rätt många djur? Varför kan man inte bygga på redan fungerande system? Det är riktigt det Inge Carlsson säger att man bara har 21 000 i systemet. Det är ungefär hälften. Men det är väl bara att bygga på, göra det enkelt och smidigt. Det fungerar ju nu. Men det är faktiskt så, Inge Carlsson, att er djurdatabas bara handlar om en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i Söderhamn. Ni försöker lösa den höga arbetslösheten genom att lägga ut konstlade byråkratier. Detta är fullständigt fel. Dessutom drabbar det enskilda företagare. Ni hjälper i stället till att slå ut sysselsättning och verksamhet med dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta är så galet det kan bli, Inge Carlsson. Kan ni inte ändra er innan ni inser att också detta var ett misslyckande. Det kommer ni att göra så småningom. Ta tillbaka detta på en gång och få någon ordning på detta.
Herr talman! Vi skall tillvarata det register som finns. Det är inte fulländat. Det är därför som vi måste investera ytterligare 15 miljoner, inte de 35 miljoner som det har stått i papperen. Det är den uppgift jag har fått från Jordbruksverket. Jag vill påminna om att vi nu är en del av EU. Det råder gemensamma regler inom EU. Jag har inte sett blanketten än. Jag visste inte att den fanns, eftersom Jordbruksverket skall fatta beslut i frågan på torsdag. Ambitionen från Jordbruksverkets sida måste vara att göra detta så enkelt som möjligt. Såvitt jag förstår kommer anmälningsavgiften vid en förändring bland djuren - det föds nya, man säljer, köper eller slaktar - endast att vara 5 kr för varje gång. Det kan väl inte vara så krångligt att fylla i blanketten när de fyra sakerna inträffar. Såvitt jag förstår skall det vara möjligt att ringa och meddela förändringar. Det är väl inte så svårt att ringa och tala om att det har blivit en förändring i besättningen. Det tror jag att de flesta bönderna klarar, även om vissa kan behöva utbildning.
Herr talman! Inte heller kunde Inge Carlsson låta bli att skylla regeringens tillkortakommanden på den borgerliga regeringen. Det var den borgerliga regering som 1991 övertog ett konkursbo, Inge Carlsson, där alla siffror och kurvor pekade åt fel håll. Det blev faktiskt en ändring på de kurvorna under de tre åren. Arbetslösheten och antalet sysselsatta i Sverige var på väg åt rätt håll. Ni har lyckats förstöra detta genom att det för närvarande är färre människor än någonsin i arbete. Vi ställde ett antal frågor. Den första gäller återigen djurdatabasen i Söderhamn. Bl.a. på grund av att Sverige inte tillräckligt intensivt sade ifrån i ministerrådet har vi fått denna EU-förordning om djurdatabas. Jag gav ett konkret exempel. Skall det verkligen behöva vara så att animalieproducenter skall rapportera förflyttningar av nötkreatur inom samma företag? Så står det i dag i förordningen. Är regeringen beredd, Inge Carlsson, att åtminstone ändra på den saken? Detta är ju fullständigt obegripligt för varje lantbrukare. Är det förenligt att anse att jordbruket är en framtidsnäring när regeringen prutar på anslaget för det viktiga i sammanhanget, nämligen anslaget till Lantbruksuniversitetet? Är det logiskt? Sedan var det skogsvårdsavgiften. Det står i förslaget till ny lagtext att regeringen skall ha rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnader för tillsyn och kontroll. Det är ett vitt begrepp. Det kan utvecklas hur långt som helst.
Herr talman! Jag kan börja med SLU. Jag är ledamot i SLU:s styrelse. Vi hade ett styrelsemöte i går. Det föreligger över huvud taget inga förslag att lägga ned något i fråga om Norrlandsjordbruket. Det har tillsatts en arbetsgrupp som skall se över frågan. SLU har naturligtvis en del gamla myndighetspengar att ta av. Styrelsen har fattat beslut att under nästa år skall budgeten ge ett nollresultat. Vad jag förstår anser rektorn och andra att det inte skall vara något problem för nästkommande år. Sedan var det frågan om att alltid behöva rapportera när besättningen skall flyttas från olika gärden osv. Jag vet att jordbruksutskottet fick information för ungefär en vecka sedan. Jag kunde inte närvara själv. Jag vet att det finns vissa dispensmöjligheter. Men skälet till detta är ju att om det uppträder en sjukdom måste man veta var djuren har befunnit sig, så att djuren inte råkar ut för onödiga sjukdomar. Låt oss inte ta debatten om det konkursbo ni fick ta över. Vi har skapat en stabil ekonomi. Inflationen och räntan är låg. Det är jättebra för jordbruksnäringen. Det kommer att bädda för en ökad sysselsättning inom näringen.
Herr talman! Vi har cirka en miljon människor i öppen och sluten arbetslöshet. Jag vill inte kalla det för någon större succé. Tiden i min förra replik tog slut när jag talade om skogsfrågorna. Jag vill något mer utveckla den saken. Här finns ett förslag. Det är fråga om en ny byråkrati, en ny skyldighet för skogsägarna att göra en anmälan även vid uttag för biobränslen och rättigheten att införa en ny avgift för tillsyn och kontroll. Kan vi lita på, Inge Carlsson, att den nya byråkratin om anmälningsplikt och den nya möjligheten att ta ut avgifter inte kommer att innebära en ny belastning för skogsägarna i administrativ och ekonomisk mening?
Herr talman! Det kommer inte att bli någon utökad byråkrati, om inte Carl G Nilsson anser att ytterligare ett litet kryss är fråga om byråkrati. Det är den administrativa belastningen. Jag tror inte att skogsägarna kommer att ha svårt att fylla i krysset. Jag tycker att Carl G Nilssons oro är obefogad.
Herr talman! Några korta frågor till Inge Carlsson. Nu utökas medlen till fiskevårdsavgift med 20 miljoner. Det är bra. Behovet är ungefär 65 miljoner. Det är en skillnad. Vi i Miljöpartiet anser att det är bra att börja nu. Vi föreslår att avgiften till fiskevård skall ökas till 50 miljoner 1999. Finns det någon samsyn här? Kan Socialdemokraterna tänka sig att öka anslaget till fiskevård. Inge Carlsson säger att ekonomin är i balans. Det finns möjligheter att hämta hem 2,8 miljarder till miljöstöd. Varför finns det då inte utrymme för hästarna? I förslaget som har skickats till Bryssel finns hästarna med. Det som begärs ytterligare är en utökad ram för bevarandet av hotade lantraser med 3 miljoner. Totalt är det fråga om 1 1⁄2 miljon svenska pengar. Finns det verkligen inte utrymme för detta i budgeten? Vad tänker man använda pengarna till? Finns det då inte möjlighet till utrymme för de andra hotade lantraserna, höns, gäss, kaniner osv.? Det borde vara precis lika viktigt att bevara de generna som kornas gener. Jag vill höra Inge Carlssons bedömning av det faktum att förbudet mot kadavermjöl i Sverige går ut snart.

Herr talman! I fråga om kadavermjölförbudet sade jag i mitt anförande att alltfler länder inom EU börjar anamma den svenska djuromsorgen och vår miljö. Förhoppningen, med tanke på det som hände i England förra året och BSE-sjukan, är naturligtvis att fler förstår att man inte kan använda kadavermjöl i foder. Det här är något som vi naturligtvis jobbar med. Vi hoppas att fler länder skall ansluta sig till oss och att vi får behålla förbudet. Sedan gäller det mer pengar till än det ena, än det andra - i det här fallet 30 miljoner kronor mer till fiskevårdsavgiften. Vi har ansträngt oss i den här budgeten, och vi anser att det finns mycket annat som vi måste prioritera. Vi har valt att prioritera barnfamiljerna, vård, omsorg och skola. Vi ser att det finns många hål och mycket som behöver förstärkas. Fiskevårdsavgiften har vi avvägt i det sammanhanget. Sedan gäller det hästar, höns och allt vad det är. Vi hade en diskussion i utskottet om hästarna. Vi har också gjort en fin skrivning till regeringen om att man skall återkomma. Nu var tidpunkten den att man inte hann med den här frågan före 1998. Men med den samstämmighet vi hade i utskottet om de hotade raserna tror jag att frågan kommer med 1999.
Herr talman! I betänkandet handlar det inte om att prioritera barnfamiljer utan snarare om att prioritera bönder. Från Miljöpartiets sida säger vi att vi tror att det kommer att vara lika svårt att inrätta det nya miljöstödet, resurshushållande konventionellt lantbruk 1998, som det var att inrätta vallstödet 1997. Det har nämligen visat sig att när man kommer med ett program för sent hinner man inte riktigt med. Vi vet hur det har gått med vallstödet. Ungefär hälften av de pengar man anslog har utnyttjats. Det hade alltså funnits utrymme att kanske prioritera om och inte hämta hem hela kakan just i år utan se till att man hade fått ett bra program i stället. Man hade kunnat se till att få det genomfört 1999 i stället för att försöka hafsa igenom det 1998 inför valet. Vi ser snarare det här som valfläsk än reella pengar till bönderna. Vi tror nämligen inte att det kommer att vara lättare i år än det var förra året att snabbt få till stånd miljöstöd. När det gäller kadavermjöl har vi fått signaler från EU om att man inte kommer att hinna behandla frågan speciellt seriöst. Om det skulle finnas en möjlighet för Sverige får vi hoppas att det nu i december kommer ett svar som säger att vi får behålla förbudet, att vi får något slags dispens. Men att det skulle finnas så många andra EU-länder som än så länge tillsammans med Sverige kan se till att EU totalt förbjuder kadavermjöl tror jag inte. Det finns tyvärr inga sådana signaler. Vi får väl återkomma till det. Så till småsummorna, som Inge Carlsson säger. Man kan tycka att de är små. Men just därför är det ännu underligare att man inte kan se till att genomföra förslagen. Det är pengar som egentligen finns inom felräkningsmarginalen och som egentligen mycket väl ryms inom de ramar man har. Men ändå vill man inte. Vi tycker att det är mycket underligt och kommer naturligtvis att återkomma i andra sammanhang till de här sakerna.
Herr talman! Man skall självklart inte ställa barnomsorg mot laxar eller torskar. Men skillnaden mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna är att vi socialdemokrater har ett övergripande ansvar för den totala ekonomin, och då gör vi olika prioriteringar inom partiet. Vi tycker att när vi nu har fått en stabilitet i ekonomin så finns det viktigare saker att göra än att plussa på ytterligare 30 miljoner kronor i fiskevårdsavgift. Jag tror att det räcker med den typen av förslag. Så till småsummorna, småreservationerna. Varje krona är viktig för oss socialdemokrater. Det är viktigt att vi använder varje krona på ett vettigt sätt. Ni har tillsammans med Vänsterpartiet ungefär tio olika förslag om förändringar av våra anslag. Det handlar om 2 miljoner här och 3 miljoner där. De tycker att ni måste ge dem si och så mycket, och därför skriver ni era motioner. Ni har ju heller inte den helhetssyn på ekonomin som vi socialdemokrater måste ha, som har ett ansvar för landet. Jag skulle ha kunnat kommentera många av de här småsummorna. Men jag säger bara att varje krona är väldigt viktig för oss. Det är viktigt att de hamnar på rätt ställe.
Herr talman! I Vänsterpartiets budgetförslag, Inge Carlsson, är varje krona till fullo finansierad. Varje krona ingår i en helhetssyn, från barnomsorg via akasseersättning och annat ned till det minsta anslaget. Under nästa år har regeringen och Centern beräknat att jordbruket som helhet skall få 10 974 500 000 kr. Detta kommer dessutom att kosta 80 miljoner i räntekostnader därför att vi måste ligga ute med pengarna. På den här punkten har vi föreslagit två saker. Vi har föreslagit att näringen själv skall bekosta marknadsföring på 5 miljoner utöver det som ni vill föreslå. De pengarna vill vi i stället använda till FAO arbete, alltså till att jobba för att lindra eller göra något åt svälten i världen. Vi vill också anslå en del av de pengarna till ekologiska lantbrukare för att ha möjlighet att föra ut information bl.a. till storkök. Det är alltså viktigt med kronorna. Vi tycker också att Reko-stödet, stödet till det konventionella jordbruket för miljöförbättrande åtgärder, inte är så bra att det kan genomföras från den 1 januari. Jag håller med Gudrun Lindvall när hon säger att man inte kommer att kunna börja. Det finns inget förslag som kan träda i kraft om ett par veckor. Det är ju så .Det hade varit betydligt bättre att vänta ett år och se över helheten för att få ett bra stöd som helhet. Carlsson sitter med i SLU:s styrelse. Jag tyckte att jag hörde något som inte lät helt tokigt i slutändan. Kan Inge Carlsson lova att det inte finns något neddragningsförslag när det gäller norrländsk jordbruksforskning för nästa år?
Herr talman! Om man granskar Vänsterpartiets alla reservationer kommer man fram till att de inte ser jordbruket som den framtidsnäring som vi gör. Ni vill dra ned 613 miljoner kronor. Det är ganska häftigt, tycker jag. När det gäller det internationella arbetet, FAO, har regeringen bedömt att det skall räcka med 37 miljoner kronor. Alla andra partier, utom Vänsterpartiet, har gjort exakt samma bedömning. Ni tycker att man kan plussa på ett par miljoner där också. Då ligger ni ju bra till hos internationella organisationer. Vad är det för typ av politik? Jag menar att man inte är riktigt seriös många gånger. Men jag ville inte ge mig in i den här diskussionen även om det är småsummor. När det gäller SLU finns det nu en arbetsgrupp som skall se över en mängd olika förslag. Det är ganska mycket pengar som skall fram eller dras ned. Jag kan naturligtvis inte garantera att man kommer att dra ned eller öka på olika områden. Det är mycket möjligt att man kommer att skära ned anslagen på en hel rad områden och, precis som Vänsterpartiet gör, öka anslagen på en hel rad områden. Då kanske vi får lov att skära ned på många olika områden. Och då kan det möjligtvis bli en mindre neddragning när det gäller den norrländska forskningen som SLU har ansvar för.
Herr talman! Vad gäller Inge Carlssons kommentar höll jag på att säga: Genom sig själv känner man andra. Vi plussar inte på några miljoner här och där för att bli populära. Vi gör det utifrån en bedömning att det är nödvändiga åtgärder. Jag tror att vi kan diskutera mycket om vem som har mest framtidstro när det gäller svensk jordbruksnäring. Man vill inte anslå 700 miljoner för att ge särskilda kunskaper i användning av bekämpningsmedel, för en tvådagarskurs under tre år, för att det skall vara växtnäringsbalans eller för att ge kunskaper om växtodling. Detta tycker man vore självklart. Jag tycker inte att detta är att ha dålig framtidstro utan tvärtom att ta det svenska jordbruket på allvar. Det är viktigt att använda hela det framförhandlade stödet, men det är också viktigt att detta stöd används på ett klokt och rimligt sätt, så att vi inte blir till åtlöje. Svenskt jordbruk skall inte hamna i strykklass av den anledningen. Vi vet att det i dag finns massor av duktiga bönder, och vi tycker att det är jätteviktigt att satsa på en miljöförbättring i det konventionella jordbruket. Det framgår också av de motioner som vi har väckt under den här mandatperioden. När man har mer än 300 miljoner kronor över från förra året, som man inte har lyckats göra av med, tycker vi inte att man i dag skall använda de här aktuella pengarna. Jag tycker att det är en klok ekonomisk inställning.

Herr talman! Jag har lyssnat på debatten om en djurdatabas, och jag tycker att den föranleder en del kommentarer. Både Inge Carlsson och Maggi Mikaelsson har hänvisat till att det här är fråga om en EU-förordning, och det är det. Det kan vara bra att vi har en ursprungsmärkning. Vad som inte har märkts i debatten är att denna EU-förordning inte träder i kraft obligatoriskt förrän år 2000. Sverige, som i de flesta sådana här lägen skall vara bror Duktig, tänker införa det här senast den 31 december. Man kan spekulera över orsakerna till det. Vi har redan en väl fungerande märkning och djurregistrering. Jag misstänker att bakgrunden till åtgärden är regionalpolitik i Söderhamn. Jag är nog inte ensam om att tro det. Det finns ingen anledning för Sverige att så tidigt gå in under denna EU förordning. Eftersom vi redan har en så pass bra registrering, skulle man ha kunnat vänta med detta tills också de andra länderna börjar tillämpa förordningen. Den andra delen i detta sammanhang gäller ansvaret. Det skall finnas en ansvarig myndighet, och det finns en sådan, nämligen Statens jordbruksverk. Anser myndigheten att det kan vara bra eller kostnadseffektivt att förlägga registreringen till Söderhamn eller något annat ställe, må så vara, men om Statens jordbruksverk inte självt har kostnadsansvaret utan tänker lämpa över det på producenterna, kan man misstänka att det finns andra orsaker, t.ex. regionalpolitik. Söderhamnspaketet har två delar. Den ena är myndighetsdelen, och den andra är indatadelen. Man skall i Söderhamn bygga upp en ny indataenhet, trots att det sedan många år tillbaka finns ett register i funktion. Det har funnits sedan 60-talet eller kanske ända sedan 50-talet. Vad är orsaken till denna åtgärd, Inge Carlsson? Det finns väl när vi har ett fungerande system ingen anledning till att bygga upp en parallell organisation med en indataenhet. De andra länder som kommer att följa EU förordningen, eventuellt när det obligatoriskt senast skall ske år 2000, kommer att ta ett statligt myndighetsansvar och skall inte lämpa över det på producenterna. Inge Carlsson! Varför lämpar socialdemokraterna över avgifterna och myndighetsansvaret på Sveriges producenter, bönderna? Jag har tagit upp det här i en motion som har behandlats och - jag höll på att säga i sedvanlig ordning - avstyrkts. Moderaterna har reserverat sig, och även kristdemokraterna har en reservation i ärendet. Jag står självklart bakom min motion, både vad gäller avgifter och vad gäller den onödiga databasen i Söderhamn. Jag tänker enligt den sed som vi har inom Moderata samlingspartiet inte yrka bifall till motionen, men både jag och Moderata samlingspartiet står bakom den.
Herr talman! Vi har ju tidigare haft en diskussion i den här frågan. Patrik Norinder har också ställt frågor till Annika Åhnberg och, tycker jag, fått bra svar. Vad är då skälet till att vi nu måste fatta detta beslut? Det är riktigt att den här databasen blir obligatorisk först den 1 januari 2000, och det är många som har undrat över detta. En viktig anledning är att Sverige inte vill införa djurpass, som ju har kritiserats mycket hårt. Om vi inför djurdatabasen redan fr.o.m. den 1 januari 1998, slipper vi enligt EU:s regler att införa djurpass. Vi tycker att det är ett bra skäl för denna åtgärd. Indataenheten kan placeras i trånga lokaler i Jönköping, eller också kan Söderhamns kommun ge utrymme för detta, vilket jag tycker är riktigt. Det är en stor arbetslöshet där uppe. Det är inga svårigheter med det. Enheten kan vara placerad var som helst i landet. Man skall inte bygga upp ett helt nytt dataregister. Jag har tidigare här i kammaren förklarat att man skall ta över det gamla registret, vilket dock inte är fullständigt. Inte mer än knappt hälften av köttproducenterna är med i systemet. Det blir nu obligatoriskt för alla att vara med i detta. Det finns alltså vissa skillnader. Jag tycker att de här uppgifterna och de förklaringar som vi socialdemokrater tidigare har givit borde vara nöjaktiga.
Herr talman! Ja, jag hoppas att Inge Carlsson tycker att de är nöjaktiga. Däremot tycker inte jag att de är nöjaktiga. Det finns ingen anledning att starta så här tidigt med registreringen när vi har ett väl fungerande system. Det är lättare att bygga på vår befintliga djurregistrering än att bygga upp en ny databas i Söderhamn. Jag rekommenderar Inge Carlsson att läsa de blanketter och anvisningar som Dan Ericsson har tillgängliga. Jag har själv fått sådana, och de är mycket krångliga och tar många timmar att fylla i. Detta skall läggas till alla de andra krångliga regler som vi har här i Sverige. Jordbruket är nu hårt pressat, Inge Carlsson, och det här gör inte läget lättare för det. Vi behöver inte ha en ny indataenhet. Det här skulle skötas billigare och bättre i det befintliga systemet. Det är otillständigt att lämpa över kostnaderna på producenterna. I andra länder gör staten inte så, utan där tar staten sitt myndighetsansvar i detta sammanhang.
Herr talman! Jag har fått ett papper i min hand av vilket det framgår hur det här finansieras i olika EU länder. I Belgien och Storbritannien får näringen ta hela kostnaden. I Holland och Finland får näringen ta de löpande driftskostnaderna. Jag tycker att det vore bra om Patrik Norinder hade en bättre information. Ett flertal länder i EU låter näringen betala detta. Det är vidare inte fråga om en kostnad på 35 miljoner kronor. Det kommer att bli en investeringskostnad för att bygga ut det gamla dataregistersystemet om ungefär 15 miljoner kronor, som skall betalas av på tre eller kanske fem år. Det blir sedan en årlig driftskostnad om 16 miljoner kronor. Nog är det märkligt att moderaterna alltid tycker att skattebetalarna skall betala allting när det gäller att ge service åt producenterna. De får en större säkerhet när allt kött skall nu skall ursprungsmärkas. Detta kommer både producenterna och de svenska konsumenterna i det långa loppet att tjäna på. Så har det alltid varit med den politik som vi har fört. När det gäller djuromsorg, miljöhänsyn osv. har producenterna i slutändan både kort och långsiktigt tjänat på detta. Vi fullföljer en framgångsrik politik på det här området.
Herr talman! Vi har tydligen läst två olika listor. Jag kan läsa en lista över de länder som tar på sig att bekosta systemet. I Holland är det statliga pengar som finansierar investeringen. I Danmark står staten tills vidare för investeringen och för driftskostnaderna. I Finland står staten för investeringen. Storbritannien bygger upp ett fristående system och står för investeringen. Staten i Tyskland kommer troligen att finansiera ett eget system. I Frankrike pågår förhandlingar. I Schweiz pågår förhandlingar, osv. Trenden är att staten står för investeringar och även för driftskostnader i övriga EU. Då borde den göra det också i Sverige. Det är kostnadsneutralitet,